Fru talman! Ingenting är väl så bra, herr industriminister, att det inte kan göras något bättre. Jag tycker att vår diskussion borde gälla hur man kan förbättra, inte om läget är optimalt redan från början. Eftersom industriministern nämnde byråkratiaspekten och den kartläggning som industriverket har gjort kanske jag bara får påminna om att det av den undersökningen framgår att ungefär 15 20 av de tillfrågade företagen ansåg att existerande byråkrati är ett stort hinder och ett stort bekymmer för 25 dem. Det finns alltså gott om utrymme för att gå vidare med förbättringar på det området. Industriministern sade att det arbetande kapitalet så långt möjligt borde undantas från förmögenhetsskatt. Han sade också att Thage Peterson i själva verket var långt före folkpartiet med att föreslå detta. Det kan jag inte uttala mig om — jag vet det helt enkelt inte. Men vi behöver kanske inte tvista så mycket om detta. Det väsentliga — och det jag vet — är att vi från folkpartiet under en följd av år här i riksdagen har föreslagit just ett slopande av förmögenhetsskatten på arbetande kapital och att det förslaget har röstats ned av en socialdemokratisk och kommunistisk majoritet. Men det finns möjlighet — om inte industriministern vill förekomma folkpartiet — att redan till våren ta ställning till den frågan ytterligare en gång. Slutligen noterar jag att industriministern inte sade särskilt mycket om de offentliga monopolen. I interpellationssvaret finns emellertid en passus där Thage Peterson säger att småföretagen är bra, därför att de konkurrerar med varandra. Det är riktigt. Men då är det rimligtvis också bra med konkurrens mellan småföretag, eller för den delen också stora företag, och andra producenter, även om dessa andra råkar vara offentliga. En logisk slutsats av det industriministern sade i sitt första svar är alltså att det också är bra med konkurrens mellan privata företag och den offentliga sektorn. Jag undrar om industriministern skulle vilja kommentera detta, t.ex. med utgångspunkt i den konkurrens som bedrivs i den form jag nämnde i något av mina exempel. Anser industriministern att det är bra att man i vissa kommuner lägger ut delar av äldreomsorgen, fotvården och produktionen av skolmåltider på privata företag eller anser industriministern detta vara fel?

Fru talman! Christer Eirefelt vill inte att lönsamheten i småföretagen skall framstå som alltför positiv, och därför återger han SHIO:s försiktiga kommentarer till Småföretagsbarometern. Det är riktigt att kommentarerna är försiktiga, men siffrorna talar sitt tydliga språk. De är däremot klart positiva. I höstens Småföretagsbarometer anger de minsta företagen att lönsamheten har förbättrats under det senaste halvåret. Jag vill upprepa att det klart framgår att över 70 20 av företagen tycker att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god. Nästan 90 96 av företagen tror att deras lönsamhet kommer att vara oförändrad eller bättre under det närmaste halvåret. För att ytterligare markera småföretagens lönsamhet skall jag använda mig av uppgifter från Sveriges verkstadsförening, som i flera år har publicerat sådana avseende lönsamheten inom verkstadsbranschen. Siffrorna för åren 1983-1985 visar totalt en avkastning på eget kapital på uppemot 20 96. Det är en liten nedgång från 1984 till 1985, men under 1980-talets första år låg dessa lönsamhetstal på endast 10 96. För de små och medelstora verkstadsföretagen ligger lönsamhetstalen generellt sett lägre än för de stora, men även i den storleksgruppen inträder en betydande lönsamhetsförbättring fr.o.m. 1983. Anne Wibble sade att ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Om detta kan vi nog bli fullt överens. Det gäller då säkerligen också småföretagsområdet. När det däremot gäller förmögenhetsskatten vill jag göra två kommen = Prot. 1986/87:22 tarer. 10 november 1986 Anne Wibble gjorde här ett allvarligt fel, för att komma ifrån henne. Hon = Ada oe sade nämligen att folkpartiet här i riksdagen ständigt hade arbetat för och lagt fram förslag om sänkta förmögenhetsskatter. Det är faktiskt inte så. Ni hade i den borgerliga regeringen eller möjligen i den rena folkpartiregeringen — där är jag inte helt säker — chansen att helt ta bort förmögenhetsbeskattningen på det arbetande kapitalet i små företag, men ni gjorde inte det. Det skäl ni angav för riksdagen var just att det skulle ge starka fördelningspolitiska snedeffekter. Ni valde att inte föreslå riksdagen att ta bort förmögenhetsbeskattningen på det arbetande kapitalet i småföretagen på grund av den fördelningspolitiska aspekten. Jag deltog själv i diskussionerna i den frågan. Då försvarade sig representanterna för den borgerliga regeringen med att de inte kunde ta bort förmögenhetsbeskattningen på grund av den fördelningspolitiska aspekten. Jag vet som sagt inte om detta hände under folkpartiregeringen med Rolf Wirtén som ansvarig eller under den borgerliga trepartiregeringen. Det går alltså inte att inbilla riksdagen att folkpartiet här i riksdagen alltid har svarat för motståndet mot förmögenhetsbeskattningen för små företag. Ni hade chansen att rätta till detta. Ni tog inte den chansen. Ni lade dessutom fram ett förslag, där ni klart angav att ni inte ville rätta till det med hänsyn till de fördelningspolitiska effekterna. Det är detta som är problemet. När en utredning kring den s.k. staketmodellen lade fram ett förslag som gick ut på att man skulle försöka undanta arbetande kapital i ett företag från förmögenhetsbeskattning och ta upp det till beskattning vid det tillfälle vederbörande tog ut kapitalet för privat konsumtion mötte mycket delade synpunkter vid remissbehandlingen. T. o. m. småföretagens egna organisationer var då mycket tveksamma till att acceptera förslaget. Nu arbetar en utredning under ledning av statssekreteraren i finansdepartementet Erik Åsbrink med frågor om reformering av företagsbeskattningen. I det sammanhanget får också denna fråga tas upp. Det är inte någon enkel fråga. En tidigare regering under de borgerliga åren gjorde ingenting åt den, eftersom man inte kunde det. Det utredningsarbete som förekommit under resans gång har också mött motstånd från småföretagens egna organisationer. Jag skulle vara tacksam, fru talman, om Anne Wibble här ville bekräfta vad jag nu sagt eller också läsa på till en kommande debatt. Låt mig säga följande: Det går bra för småföretagen i dag i Sverige. Det är inte så länge sedan situationen var en annan i vårt land. Det är bara fyra år sedan 1982, då det gick dåligt för de svenska småföretagen. Då hade de i stort sett tomma orderböcker, dålig lönsamhet, dålig investeringstakt och ingen framtidstro. I dag har vi en annan situation: det går bra för de svenska småföretagen, och de har framtidstro. Då menar jag att också två interpellanter borde kunna kosta på sig att dels säga att den förda politiken har varit bra för småföretagen, dels visa någon form av tacksamhet mot de svenska småföretagarna, som har hjälpt till att åstadkomma detta goda resultat.

Fru talman! Det är möjligt att jag på ett bättre sätt kan belysa det som jag tycker är problem, om jag säger: O.K., jag köper industriministerns syn på att småföretagen i dag har det ganska problemfritt. Det visar ytterligare det problem som ligger däri att man trots en ganska god lönsamhet har alldeles för låga investeringar i småföretagen och för den delen också i näringslivet i stort. Investeringskvoten har trendmässigt fallit ända sedan 1970, och trots industriministerns beskrivning är det likadant nu. Jag fortsätter att återge vad som står i Småföretagsbarometern, avsnittet om investeringar: Planerna inför de kommande tolv månaderna antyder att dessa investeringar kommer att mattas av. Endast reparationsföretagen har en jämfört med tidigare ökad investeringsvilja. Exportföretagen, som istörre utsträckning än hemmamarknadsföretagen investerar i maskiner och inventarier, kommer i framtiden att dra ned investeringarna men inte i lika stor utsträckning som hemmamarknadsföretagen. Detta är problemen i ett nötskal, industriministern. Vad är det då som håller tillbaka investeringarna, trots att förutsättningar för expansion finns? Det är mycket viktigt att få svar på den frågan, och när vi fått det är det lika viktigt att korrigera de fel som lett till den här effekten. Jag har för min del tidigare nämnt några faktorer som jag tror spelar in: skattepolitiken med bl.a. de höga marginalskatterna men också skatten på det arbetande kapitalet, som vi har diskuterat. Det kommer att bli mycket intressant att se vem i regeringen som går segrande ur den striden. Förutom att jag tidigare i dag hört industriministerns uttalande har jag hört en av industriministerns närmaste medarbetare ge uttryck för samma synsätt. Löntagarfonderna påverkar företagens framtidstro mycket negativt — och det gäller inte minst de små företagen. När tänker regeringen låta företagen behålla pengarna och göra egna framtidssatsningar i stället? Byråkrati och krångel har också sin givna roll i detta sammanhang. Jag är litet förvånad över att industriministern är så nöjd med normgruppens resultat. Det som har kommit fram ur den gruppens arbete är ju ganska magert. Där tror jag att det finns avsevärt mer att göra.

Fru talman! Thage Peterson blev litet upprörd, tror jag, i fråga om förmögenhetsskatten, kanske framför allt över folkpartiets inställning. Det är alldeles riktigt att vi i regeringsställning valde att vidta ett antal andra åtgärder först. Som Thage Peterson kanske förstår fanns det efter ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav ganska många skattepolitiska åtgärder att välja bland. Vi genomförde t.ex. den nu existerande 30-procentsregeln i fråga om förmögenhetsbeskattningen. Vi införde också ett utdelningsavdrag, vilket säkert industriministern känner till. Eftersom industriministern uppehåller sig så länge vid de problem som en slopad förmögenhetsbeskattning för det arbetande kapitalet skulle ge, tolkar jag det så att det inte blir någonting av med detta, även om Thage Peterson i och för sig tycker att det kunde vara trevligt att försöka göra något. I bästa fall kan det tänkas komma någonting när den nu sittande företagsskatteutredningen blir färdig — och det lär, såvitt jag förstår, dröja ett litet tag. Det kommer att finnas förslag att ta ställning till på den här punkten efter — Prot. 1986/87:22 nyår här i riksdagen, eftersom folkpartiet kommer att lägga fram förslag på 10 november 1986 samma sätt som vi har gjort tidigare — dock ej bara under historisk tid; det var i j i i : åtgärder fö, inte det jag menade och inte heller det jag sade. Under de senaste åren har vi FR Så Rå är ER lagt fram förslag i denna fråga till riksdagen, och socialdemokraterna har 3 y 8 X konsekvent röstat emot. Vi kommer naturligtvis att ge er ytterligare chanser, och jag hoppas att det kan finnas något större förståelse för vilka problem förmögenhetsbeskattningen skapar för företagen. Industriministern uppehöll sig vid den goda lönsamheten i de existerande mindre företagen. Det är i mångt och mycket naturligtvis riktigt. Vad jag hade frågat om ursprungligen gällde faktiskt inte de existerande företagen, utan det gällde först och främst den passus i regeringsförklaringen som handlade om åtgärder för att främja nya företag. Då kan man inte bara svara med att säga att lönsamheten i de existerande företagen är god. Jag får därför återkomma till denna fråga och de frågor som jag tog upp i interpellationen och som industriministern faktiskt inte har besvarat, t.ex. den fråga som gällde de slopade offentliga monopolen. Kommer industriministern att lägga några förslag på riksdagens bord som i någon mån gör konkurrensen likvärdig mellan småföretag och offentlig sektor?
Fru talman! Anne Wibble gav en ganska dålig förklaring till att folkpartiet inte hade kommit med några åtgärder på förmögenhetsskattens område. Man hade först vidtagit andra åtgärder — och så kom man efter en, som man uttryckte det, förfärligt dålig socialdemokratisk regeringsperiod. Om jag minns rätt kom folkpartiregeringen efter en förfärligt dålig borgerlig regeringsperiod, eftersom folkpartiregeringen efterträdde Fälldinregeringen. Sedan till förmögenhetsskatten. Vad jag gjorde här i talarstolen var att jag återgav de motiv som folkpartiregeringen — eller om det möjligen var en annan borgerlig regering, men den saken kan Anne Wibble säkerligen kontrollera — använde för att inte lägga fram ett förslag om borttagande av förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Det finns alltså en proposition antingen från folkpartiregeringen eller från en annan borgerlig regering till riksdagen, där man motiverat varför man inte lade fram nämnda förslag. Det var alltså de motiven som jag återgav. Sedan bara en punkt till. Jag vill till Christer Eirefelt säga att det var vackert att han erkände att det har gått bra för småföretagen. Men jag har faktiskt inte sagt att småföretagen har det problemfritt, utan i mitt svar till de båda interpellanterna har jag uttryckt att småföretagen möter utvecklingshinder i form av brist på eget kapital, riskfyllda lån, speciella behov av utbildning, otillräcklig information och service m.m. Det är vad jag erfar i min vardag, i de många kontakterna med småföretagen. Så visst möter dessa företag många problem och visst har de många problem. Det är ju det som vi försöker rätta till — vi vill hjälpa till genom regeringens småföretagspolitik. Jag menar att det är väsentligt att försöka undanröja dessa hinder och att på olika sätt stimulera småföretagens verksamhet. Det har vi också lyckats med 29 — detta med den följden att vi i dag har framgångsrika småföretag och att vi i dag har ett stort nyföretagande i vårt land. Jag förstår nu att Christer Eirefelt också gläder sig över det.

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig dels vilka centrala åtgärder som regeringen ämnar vidta för att stärka insatserna inom prospektering och kartering inom Västerbottens län och de övriga länen med gruvfyndigheter, dels vilka övriga åtgärder för länet som regeringen är beredd att vidta mot bakgrund av dagens svåra arbetsmarknadspolitiska läge. Interpellationen är föranledd av Bolidens aviserade neddragning av gruvverksamheten bl.a. i Västerbotten. Ulla Orring hävdar i interpellationen att prospekteringsaktiviteten i landet har påverkats negativt genom att anslaget till nämnden för statens gruvegendom för prospektering var lägre budgetåret 1984 84. Det är ett påstående som jag måste korrigera. Ulla Orring har förbisett det program för utökad prospektering som infördes efter regeringsskiftet år 1983. Tillgängliga siffror från NSG visar på en uppgång i såväl företagens egna insatser i prospektering som den totala prospekteringsverksamheten i landet mellan 1982 och 1983. Nivån ökade också 1984, medan den för 1985 i stort sett låg på en oförändrad nivå. Aktiviteten inom prospekteringen har således genom bl.a. statliga satsningar hållits på en hög nivå. Även vad gäller forskning och utveckling inom mineralområdet görs omfattande statliga satsningar dels inom programmet för utökad prospektering, dels inom ramen för styrelsens för teknisk utveckling verksamhet. Där kan särskilt nämnas insatser i fråga om djupprospektering och industrimineral. Beträffande insatserna i Västerbottens län har 41,5 milj.kr. av det särskilda anslaget för utökad prospektering på ursprungligen 300 milj.kr. gått till olika prospekteringsprojekt i länet, däribland ett djupprospekteringsprojekt i Skelleftefältet. Därutöver har 52 milj.kr. avsatts för undersökningsarbetet i Stekenjokk. Mer än en tredjedel av hittills fördelade 266 milj.kr. har kommit Västerbottens län till del. Regeringen har alltså gjort stora satsningar på gruvindustri och prospektering. En stor del av dessa satsningar har kommit Västerbottens län till godo. Nu återstår ett år av programmet för utökad prospektering. Regeringen kommer senare att ta ställning till eventuella ytterligare åtgärder inom detta område. Vad så gäller Ulla Orrings andra fråga om vilka övriga åtgärder regeringen är beredd att vidta för länet vill jag peka på den kraftiga ökning som skett av Prot. 1986 83 ökat från 40 milj.kr. till 60 milj. = kr. innevarande budgetår. Härtill kommer olika former av lokaliseringsstöd som beviljas företag i länet genom beslut av regering och myndigheter. Det regionalpolitiska stödet ger också betydande resultat, och det gäller inte minst Västerbottens län. Sedan mitten av år 1982 och fram till nu har lokaliseringsstöd lämnats till närmare 200 företag i länet med sammanlagt 280 milj.kr. i bidrag och 75 milj.kr. i lån. Stödet beräknas ha medverkat till minst 1 000 nya arbetstillfällen. Till detta skall läggas att 52 milj.kr. lämnats i form av sysselsättningsstöd till företag i länet som också har skapat nya arbetstillfällen. Regeringen har härutöver lämnat särskilt stöd till Uminova och förstärkt forskning och utbildning inom det biotekniska området i Umeå samt lämnat bidrag till investeringar och drift av Industriellt utvecklingscentrum och Trätekniskt centrum i Skellefteå. Regeringen har således gjort omfattande insatser i Västerbotten vad gäller såväl gruvnäringen som näringslivet i övrigt. Som jag tidigare vid ett flertal tillfällen nämnt här i kammaren pågår för närvarande ett omfattande arbete inom regeringskansliet för att på olika sätt ytterligare förbättra regionalpolitiken. Regeringen kommer under hösten att ta ställning till eventuellt ytterligare åtgärder inför det kommande budgetåret.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som tyvärr inger mer pessimism än optimism. I januari i år deltog jag och mina riksdagskolleger från länet i en träff anordnad av gruvfacket i Västerbotten. Även länsstyrelsen och ledande kommunrepresentanter från de berörda kommunerna var med. Syftet var att diskutera Skelleftefältet inför 1990-talet. Framtida hot men även möjligheter för gruvindustrin i länet var föremål för analys. Den slutsats som drogs vid denna sammankomst var — och ingen kunde motsäga analysen, inte ens nuvarande direktören för nämnden för statens gruvegendom, tidigare riksdagsledamoten Arne Nygren — att om inga nya fyndigheter kan tas i drift före 1990 faller 600 jobb bort inom Skelleftefältet. Även Stekenjokksgruvans ovissa framtid diskuterades. I dag, tio månader senare, när vi har facit i hand, har hotbilden blivit verklighet, och de förväntade initiativen från regeringen har uteblivit. Stekenjokk läggs ner tidigare än beräknat, vid årsskiftet 1987-1988, om inte särskilda insatser för prospektering tillkommer nu. Det betyder bortfall av 182 arbetstillfällen direkt vid gruvan, förutom de ca 80 jobb som beräknas försvinna i Vilhelmina kommun inom ramen för den s.k. infrastrukturen. Verksamheten inom Skelleftefältet kommer dessutom att krympa med ca 400 jobb fram till årsskiftet 1987-1988, enligt de varsel som har lagts av - Boliden. 31 Detta är även beroende av den ogynnsamma världsmarknadsprisutveck 10 november 1986 lingen, främst på koppar. Till detta måste fogas att i de flesta prisbildande länderna utanför Sverige har i en ökande omfattning gruvindustrin erhållit statligt stöd för prospektering och gruvundersökningar. Även andra kraftfulla åtgärder har vidtagits för att underlätta startandet av gruvoch metallverksamhet, när fyndigheterna väl är kända. Kostnaderna för den mest riskfyllda delen av gruvoch metallhanteringen finns alltså inte inom den kostnadsram som utgör basen för prisbildningsmekanismen i de länder som Sverige konkurrerar med. Rönnskärsverken varslar om neddragning med 500 jobb till följd av både rationalisering och minskad råvarutillgång. Sammantaget betyder detta att 1000 jobb försvinner i gruvindustrin i Västerbottens län fram till årsskiftet 1987-1988 om inga extraordinära insatser tillkommer från regeringens sida — det är regeringen som bär det regionalpolitiska ansvaret. Från folkpartiets sida konstaterar vi att förödande konsekvenser kan förutses för inlandskommunerna Vilhelmina, Malå, Norsjö och Lycksele men även för kustkommunen Skellefteå. I interpellationen har jag frågat efter insatser från regeringens sida. Svaret innehåller inte ett enda konkret förslag. Att ett arbete pågår för att förbättra insatserna inom regionalpolitiken fick vi besked om här i kammaren i april i år. I svaret finns enbart en uppräkning av vad som gjorts tidigare och en redovisning av anslagen till NSG. Även här har jag anledning att korrigera uppgifterna i svaret från statsrådet. Enligt de upplysningar jag fått, bl.a. från riksdagens utredningstjänst, har en klar avtrappning av anslagen skett efter det att regeringsskiftet ägde rum 1982. År 1981 t.ex. erhöll NSG 24,7 milj.kr. för prospektering. Inte under något av de efterföljande åren har anslaget uppnått denna storlek. Västerbotten är i många avseenden ett rikt län. Skog, malm och vattenkraft är de stora naturtillgångar som försörjt inte bara länets invånare utan även försett landet i övrigt med oersättliga råvaror och resurser. Den utbyggda vattenkraften spelar en stor roll för landets elförsörjning. Men nu, fru talman, behövs en solidarisk aktion, en riksplan, även för Västerbottens län för att rädda länets inland. För ett flertal av länets gruvor kommer malmbasen sålunda att vara tömd en bit in på 1990-talet. Energiska åtgärder måste därför till omedelbart för prospektering och kartering för att finna nya fyndigheter. Jag vill ställa en direkt fråga till industriministern: Föreligger det ett intresse och ett ansvar från statens sida att ingå som part i denna verksamhet även fortsättningsvis, eller skall jag tolka interpellationssvaret negativt på den punkten? Insatser för att finna nya fyndigheter är av betydande intresse. Först och främst behövs en heltäckande kartering av länet. Västerbotten är otillräckligt karterat — det saknas åtskilliga viktiga kartblad, något som också länsstyrelsen under ett flertal år har påpekat. Regeringen har hittills varit ointresserad. En av grundförutsättningarna för att driva ett aktivt prospekteringsarbete är att det finns ett fullgott geologiskt kartmaterial. Jag saknar, herr industriminister, svar på den punkten.

Prot. 1986/87:22 Herr talman! Det bekymmer som Bolidenbolaget för närvarande har 10 november 1986 kommer att ställa till med många problem i berörda områden. Tyvärr är det. = inte det enda bekymmer som norra länsdelen Västerbottens läns inland och liknande områden i skogslänen har. När det gäller de frågor som Ulla Orring har tagit upp finns den verkliga kompetensen i gruvföretagen. Jag har på omvägar hört att företrädare för Boliden väldigt gärna vill träffa industriministern för att redogöra för sin syn på möjliga lösningar av det problem som finns. Men det lär ha varit rätt så svårt att få företräde. För min del tror jag att det är viktigt att det samtalet kommer till stånd. Därför vill jag fråga industriministern om han här i kammaren vill tala om huruvida han är beredd att prioritera sin tid på sådant sätt att kunniga företrädare för Bolidenkoncernen får tillfälle att i industridepartementet hos ministern redogöra för olika förslag till lösningar. Industriministern berör också detta att länsanslaget nu är på 60 milj.kr. Men det kan samtidigt sägas att efterfrågan på pengar är större än så. Personligen tycker jag att det är synd att det inte finns möjlighet att göra mera, när efterfrågan finns. Det är viktigt med en höjning av länsanslaget, men vi har i kammaren tyvärr blivit nedvoterade då det gäller förslag i den riktningen. I dagarna kommer också ett antal regeringsledamöter att få ett s.k. inlandspaket presenterat för sig. Det ställs rätt stora krav om man skall lyckas vända utvecklingen. Jag vill uttrycka den förhoppningen att de regeringsledamöter som får denna uppvaktning tänker sig för och visar stor förståelse för vad dessa inlandskommuner vill. TCO-distriktet i Västerbotten har också gjort ett inlandspaket. De pekar på behovi storleksordningen 3 miljarder kronor. Det är alltså inga småsaker. Och industriministern talar här om 60 milj.kr. till länet! Avslutningsvis vill jag säga att Västerbottens län har kommit i en mellanställning, eftersom Umeå växer kraftigt. Men större delen av länets kommuner i övrigt har en utveckling som den nye länsarbetsnämndsdirektören i Norrbotten — han tjänstgjorde då i Västerbotten men var utnämnd till befattningen i Norrbotten — betecknade som värre än bekymren i Norrbottens län. Det visar att det nu finns anledning till ordentliga extrainsatser för Västerbottens inland men också för en del orter i kustlandsbygden.

Herr talman! Sin vana trogen kastar Börje Hörnlund ut oriktiga uppgifter i kammaren. Eftersom Börje Hörnlund tydligen har den här upplysningen om Bolidenkoncernen skulle jag gärna vilja veta när koncernen har begärt en tid för uppvaktning för att diskutera sina problem. Jag har faktiskt på eget initiativ för fjorton dagar sedan haft ett samtal med ägaren till Boliden. Eftersom Börje Hörnlund tydligen har tillgång till eventuella tankar som Boliden kan ha också när det gäller uppvaktningar av regeringsledamöter vore jag intresserad av att få ta del av uppgifterna. I varje fall bör Börje Hörnlund kontrollera sanningshalten i de uppgifter han lämnar i riksdagen. Vad jag kan bekräfta är att representanter för inlandskommunerna har begärt tid för att överlämna material från en utredning någon gång i 33 december månad. Jag vill gärna utveckla mitt svar vad gäller de satsningar på prospektering, särskilda prospekteringsprogrammet. Det är program som inte ens Ulla Orring kände till. Syftet med programmet är att genom främst prospektering öka livslängden hos befintliga gruvor och lägga grunden för nya gruvor. Sedan 1983 har inte mindre än 266 milj.kr. beviljats som stöd till ett stort antal projekt i hela landet. Av detta har, som jag redan nämnt i mitt svar, 41,5 milj.kr. tilldelats projekt i Västerbottens län. Lägger man därtill de 52 milj.kr. som avsatts för undersökningsarbete då det gäller Stekenjokk framgår att Västerbottens län faktiskt erhållit en tredjedel av programmedlen, och det är ingen dålig insats som därmed görs för Västerbotten. Huvuddelen av de pengar som har fördelats har gått till olika prospekteringsprojekt. Därigenom har undersökningar kommit till stånd av såväl nya fyndigheter som befintliga gruvor. I Västerbotten har, som jag nämnt, stora undersökningar gjorts i Skelleftefältet. De pengar som har fördelats har inte bara gått till traditionell prospektering — det är också viktigt att gruvindustrin utvecklas och förnyas. Ca 25 milj.kr. har därför satsats på forskningsoch utvecklingsprojekt. Det är projekt som har till syfte att effektivisera och modernisera prospekteringstekniken eller att möjliggöra utnyttjandet av mineralfyndigheter som det i dag saknas teknik eller ekonomiska förutsättningar för att nyttiggöra. Av programmet återstår ett år. Prospektering är en mycket långsiktig verksamhet. Det är därför för tidigt att uttala sig om det samlade utfallet av programmet, men redan nu kan sägas att en rad positiva resultat har uppnåtts. Jag sade i mitt svar till Ulla Orring att det i dag är för tidigt att uttala sig om vilka ytterligare insatser som kan bli nödvändiga för gruvindustrin. Självfallet är jag medveten om hur betydelsefull gruvindustrin är, inte bara för Västerbotten utan för hela landet. Trots de väldiga insatser som gjorts talar Ulla Orring om ointresse från regeringens sida. Det är ett mycket märkvärdigt uttalande, och det av en person som inte ens har bemödat sig om att ta reda på att riksdagen faktiskt har beslutat om ett särskilt gruvprogram på 300 miljoner. Den socialdemokratiska regeringen har prioriterat gruvsatsningarna. Det var den nya regeringen, den som tillträdde 1982, som lade fram det särskilda gruvprogrammet — den borgerliga trepartiregeringen hade inte bemödat sig om det. Det var inte borgerliga riksdagsledamöter från Västerbotten som ansåg att det behövdes insatser på gruvpolitikens område. Man gjorde inte ens försök att stoppa den nedrustning av gruvverksamheten som skedde under de borgerliga åren. Då satt både Börje Hörnlund och Ulla Orring tysta och tafatta i sina stugor hemma i Västerbotten. Nedrustningen fortsatte. Den socialdemokratiska regeringen fann när den tillträdde att den inte kunde fortsätta på den borgerliga vägen och lade därför fram detta program. Jag begär inte att Ulla Orring skall berömma programmet, men hon kan väl ändå bekräfta att det finns! Den uppgift som Ulla Orring har lämnat om nedgången i prospekteringsverksamheten är inte riktig. NSG har genom en stor reservation från tidigare budgetår kunnat upprätthålla en hög nivå på den egna prospekteringen. Även NSG har fått del av 300-miljonersanslaget, varför statens egen Prot. 1986/87:22 prospektering har upprätthållits på en hög nivå. Detta är faktiska förhål 10 november 1986

Herr talman! Jo, industriministern, jag har faktiskt bemödat mig att ta reda på hur det ligger till med verksamheten inom gruvindustrin i Västerbotten. Jag har bemödat mig så mycket att jag i höst t.o.m. tillbringat en vecka med att prya hos Boliden och då kommit underfund med sakernas tillstånd. Jag har varit nere i gruvorna, och jag har träffat folket som jobbar i gruvindustrin. Jag har träffat kommunrepresentanter, och jag vet vilken oro som finns i länet. Det som förvånar mig är att regeringen under den långa perioden sedan april, då vi diskuterade de regionalpolitiska insatserna, inte har tagit ett enda initiativ till att förbättra arbetsmarknadsläget, sysselsättningsläget, i Västerbotten. På 25 år har Västerbottens inland förlorat över 22 000, i huvudsak unga, människor. Det är lika mycket som om vi i dag skulle lägga ned kommunerna Sorsele, Storuman och Vilhelmina. Det är som sagt i huvudsak unga människor som har lämnat länet. Jag tycker att industriministern borde känna stor oro inför detta sakernas tillstånd. Jag vill säga att jag har uppfattat industriministern så som han uttryckte sig tidigare i bl.a. den regionalpolitiska debatten den 1 april — för det var väl inget aprilskämt, utan det var väl allvar? Då sade industriministern att regeringen skulle se över den regionalpolitiska arsenalen, stärka näringslivet och sysselsättningen och att regeringen går vidare i det regionalpolitiska arbetet. De förväntningarna har vi från Västerbotten haft på regeringen. Från folkpartiets sida är det inte bara jag, utan också partibröder ute i kommunerna som har ställt dessa frågor till industriministern. Så till anslaget. 1981 fick NSG 24,7 miljoner. 1982 fick NSG 18,1 miljoner plus 5,3 miljoner från det särskilda 300-miljonerspaketet. Det blir 23,4 miljoner. 1983 kom man upp till 9,8 miljoner av det ordinarie anslaget plus 12,7 miljoner från det särskilda anslaget. Det blir 20,5 miljoner. Det finns en rad siffror som jag ber att få återkomma till. Jag vidhåller att NSG har fått minskade anslag jämfört med den tid då det var en borgerlig regering.

Herr talman! Sin vana trogen är Thage Peterson grälsjuk. Uppgifterna om svårigheterna att träffa Thage Peterson kommer från ledamöter i länsstyrelsen, där diskussionen hade förevarit. Det är emellertid oviktigt. Det viktiga är i stället att idéer, när de finns, når fram. Om det nu har varit ett möte under de senaste 14 dagarna, har det kanske varit möjligt att resonera. Sedan till de otillräckliga länsanslagen. Det är oroande från länets synpunkt att det finns hur mycket pengar som helst till flyttning. Det är t.o.m. så — det har vi sett i en kampanj — att man beklagar att man inte hann bjuda tekniker norrifrån och söderifrån med familjer på fria resor till Stockholm för att de där skulle få jobb. 35 Då finns det tydligen pengar från olika företrädare. Men när det gäller 10 november 1986 pengar till att skapa jobb på hemorten, på orter som har förlorat väldigt mycket folk sedan den socialdemokratiska regeringen tog över, då är det ont om pengar, trots att det är små belopp som det resoneras om. Jag skall inte orda mer om detta nu, utan jag hoppas att industriministerns ögon skall öppnas något när han får uppvaktningar från inlandskommunerna. Om det blir resultatet är det bra för inlandet. Annars blir det lika besvärligt som det har varit hitintills, sedan september 1982 fram till i dag. Sedan till frågan om Boliden. Jag kommer ihåg diskussionerna om Volvo och Saab. Då var det ingen hejd på lokaliseringsstöd, frisläppta investeringsfonder på 25 miljarder och stora skattefördelar till två av Sveriges rikaste företag. Detta med nedskärningarna för Boliden är mycket större ingrepp för berörda orter än vad nedläggningarna av varven var för Göteborg resp. Malmö. Då var alla på alerten. Nu kräver vi faktiskt att regeringen är på alerten också när det gäller Boliden och Västerbotten.
Herr talman! Vi fick nu höra av Börje Hörnlund själv att en uppgift som Börje Hörnlund kommer med här i kammaren är oviktig enligt Börje Hörnlunds egen uppfattning, och det är inget dåligt konstaterande.

Herr talman! Börje Hörnlund har i en interpellation frågat statsministern vilka åtgärder han avser vidta i syfte att ge regeringens politik en inriktning så att den nuvarande koncentrationspolitiken avbryts och att arbetet i stället inriktas på att utveckla hela vårt land samt om han är beredd att ge departementscheferna direktiv om att det i alla propositioner skall finnas en redogörelse över hur förslagen påverkar den regionala utvecklingen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Sigge Godin har i en interpellation frågat mig vilka konkreta åtgärder den särskilda statssekreterargruppen för regionalpolitiska frågor har enats om, hur åtgärderna är utformade och när de kommer att sättas in samt vilka resultat åtgärderna beräknas ge. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. De regionalpolitiska insatserna har kraftigt förstärkts under de senaste åren. Anslagen till regionalpolitiken har fördubblats sedan budgetåret 1982/83. Trots detta finns det tendenser till växande regionala obalanser. För att motverka dessa tendenser prövas och övervägs för närvarande inom regeringskansliet förslag och idéer för att ytterligare förstärka regionalpolitiken. Arbetet är inriktat både på att utveckla och effektivisera de nuvarande medlen och på att försöka finna nya medel för att påverka den regionala utvecklingen. Som jag tidigare vid ett flertal tillfällen här i kammaren framhållit är det nödvändigt att i ökad utsträckning väga in regionalpolitiska hänsyn inom olika politikområden. Den särskilda statssekreterargrupp för regionalpolitiska frågor som regeringen tillsatt har en viktig roll i det arbete som nu pågår för att förstärka regionalpolitiken liksom i samordningen av politiken på olika områden som har betydelse för den regionala utvecklingen. I gruppen behandlas allehanda frågor som berör de olika departementen. Jag är under pågående beredningsarbete inte beredd att uttala mig om vilka förslag de överväganden som nu sker på det regionalpolitiska området kan komma att leda fram till. En regionalpolitisk granskning sker av alla propositioner innan de beslutas av regeringen och föreläggs riksdagen. Statssekreterargruppens arbete ökar möjligheterna att väga in regionalpolitiska hänsyn i de förslag som på olika områden lämnas till riksdagen. Jag är emellertid inte beredd att föreslå någon formalisering för hur de regionalpolitiska aspekterna skall belysas i propositionerna.

Herr talman! Tack för svaret, industriministern. Thage G. Peterson säger att det sker en regionalpolitisk granskning av alla propositioner innan de föreläggs riksdagen. Herr talman! Då är det långt allvarligare med regeringens regionalpolitik än vad jag och mitt parti tidigare har kunnat föreställa oss. Jag har tidigare i en debatt med Thage G. Peterson sagt att den snabbt tilltagande koncentrationen till storstäderna framför allt beror på omedvetna och medvetet tagna politiska beslut. Av dagens svar från industriministern framgår att det inte varit fråga om några omedvetna beslut utan att det helt och hållet är fråga om medvetna målinriktade beslut för en stark koncentration till framför allt Storstockholm. Med det beskedet förstår jag också industriministerns besked i svarets sista mening, där det framgår att den socialdemokratiska regeringen inte är beredd att i sina förslag till riksdagen redovisa de regionalpolitiska följderna av regeringens olika förslag. En korrekt redogörelse för de regionalpolitiska konsekvenserna av regeringens politik skulle leda till att det i många, många regeringsförslag borde stå ”att förslaget leder till fortsatt stark koncentration och en fortsatt utarmning av mer än tre fjärdedelar av vårt land”. Beskedet om att det skulle ha skett en regionalpolitisk granskning av regeringens förslag till riksdagen motsägs emellertid av Thage G. Petersons regionalpolitiska anförande inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen så sent som i våras. Där sade Thage G. Peterson bl.a. att ”alla politikområden måste väga in regionalpolitiska aspekter i sina beslut” — och så tillägger han att ”så sker inte idag”. Jag måste därför fråga Thage G. Peterson: Vad är sant — beskedet till den socialdemokratiska riksdagsgruppen eller beskedet till denna kammare i dag? Ser man på de negativa regionalpolitiska resultaten av regeringens politik, framstår Thage G. Peterson som väsentligt mer uppriktig inför sin riksdagsgrupp än inför denna kammare. Herr talman! Skall dagens mycket olyckliga regionalpolitiska utveckling brytas, måste alla departements arbete inriktas på att snabbt vända utvecklingen, innan det är för sent. Här har de mer än tre fjärdedelar av vårt land som far mycket illa av regeringens politik ett gemensamt intresse med t.ex. Storstockholm. Storstockholm far nämligen illa av en omfattande inflyttning. Regeringens medvetna och ensidiga flyttlasspolitik är ett hot mot Stockholms skönhet. Antalet bilar ökar kraftigt och därmed luftföroreningarna, och med dem många sjukdomar. Bostadsköerna och därmed priserna på bostäder ökar. Justitieministern har nyligen i en skrivelse till riksdagen konstaterat att brott och våld ökar på grund av den pågående koncentrationen. Allt detta och många andra bekymmer som beror på koncentrationen drabbar de redan boende i Stockholm. När Fälldinregeringen våren 1982 lade fast befolkningsmålsättningarna för en positiv utveckling av hela vårt land, ville Thage G. Peterson och socialdemokraterna i riksdagen kraftigt öka befolkningen i Storstockholm. Thage G. Peterson har lyckats med att få Storstockholm att växa, till stor skada för de mer än tre fjärdedelar av vårt land som far illa av den socialdemokratiska koncentrationspolitiken men också till förfång för folkflertalet i Storstockholm. Herr talman! Från centerpartiets sida beklagar vi att den socialdemokratiska regeringen för en politik för centralisering och koncentration och att det av interpellationssvaret framgår att några rejäla tag framöver för att bryta den utvecklingen inte är att vänta.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på mina frågor. Skälet till att jag frågat industriministern om vad den s.k. statssekreterargruppen kommit fram till är att riksdagens majoritet i våras avslog en motion om en regionalpolitisk kommission. Kommissionens uppgift skulle ha varit att snabbt och effektivt ta sig an de alltmer påträngande problemen i utflyttningslänen. Jag kan bara konstatera att svaret från industriministern inte innehåller några som helst synpunkter på hur statssekreterargruppens arbete skall läggas upp och hur snabbt den kommer att arbeta. Mina frågor står helt obesvarade. Innan jag kommenterar svaret vidare vill jag stanna upp inför utvecklingen i utflyttningslänen. Vi vet att den regionala utvecklingen fortsätter i negativ riktning med mycket stora nettoutflyttningar även under första halvåret 1986. Samma tendens råder som 1985, men med än starkare minussiffror på många håll. De flesta län har flyttningsminus. Den stora inflyttningen fortsätter till storstäderna Stockholm och Göteborg och i viss mån till Malmö. De verkliga förlorarna är Kristianstads, Blekinge, Skaraborgs, Örebro och Västernorrlands län. De har alla större nettoutflyttning än samma tid 1985. Att utflyttningen från Bergslagen och Norrland också fortsätter som tidigare kan tyvärr också konstateras. Dessutom kan vi konstatera nedläggningshot och neddragningar i bl.a. Västerbottens inland, som Ulla Orring har redogjort för, och i Örebro län, nedläggningar som är mycket mer dramatiska för dessa bygder än vad Kockums nedläggning var för Malmö. Problemen kryper allt närmare Stockholm och den socialdemokratiska regeringen. Avfolkningen i stora delar av Sverige är inte längre enbart ett Norrlandsproblem. Men kvar står det allvarligaste problemet, nämligen att utflyttningen under både 1960 och 1980-talen snedvrider befolkningsutvecklingen, så att allt färre barn föds i skogslänen. Herr talman! I början av 1986 fanns en mycket utbredd kritik mot regeringens handläggning av regionalpolitiken. Inte minst kom kritiken från socialdemokrater i glesbygden och däribland också från flera riksdagsmän från utflyttningslänen. Den kritiken har tystnat. Vilka löften de fick från industriministern vet vi inte. Om jag får använda ett uttryck från tredje vice talmannen, så lyckades industriministern få på dem grimman och dra in dem i den socialistiska fållan. Herr talman! Jag delar industriministerns synpunkter att alla politikområden måste bidra för att utvecklingen i utflyttningslänen skall kunna vändas. Det är därför med häpnad jag konstaterar att industriministern totalt lämnar mina frågor obesvarade. Riksdagen skall tydligen inte lägga sig i regeringens arbete. Vi riksdagsledamöter skall inte ställa frågor om hur regeringen har tänkt sig ändra den katastrofala utvecklingen i glesbygden. Vi riksdagsmän skall stå med mössan i hand precis som människorna i glesbygden och vänta på att makthavarna i kanslihuset när det passar dem skall strö litet visdom över oss. Så fungerar nutidens maktelit. Industriministern säger att statssekreterargruppen sitter och läser regeringens propositioner. Ja, det gör ju riksdagsmän också. Jag har ett flertal gånger lyssnat till hur industriministern och Börje Hörnlund kivats om vem som har släckt lyset i glesbygden. Jag upplever svaret från industriministern som att lyset också är släckt i kanslihuset. När tänker industriministern tända lyset, så att medlemmarna i statssekreterargruppen hittar varandra och kan sätta i gång och jobba? När lyset är släckt, så har de ju också uppenbara svårigheter att läsa regeringens propositioner, och resultatet blir tydligen därefter. Jag konstaterar bara att statssekreterargruppen arbetar med samma snigelfart som regionalpolitiska rådet, rådet där alla partier skulle få komma till tals och dra sitt strå till stacken. Regionalpolitiska rådet, vars ordförande är industriministern, har sammanträtt en gång, och då var industriministern inte ens närvarande. Det brådskar tydligen inte. Herr talman! Viljan från regeringens sida att snabbt ta itu med ödesfrågorna för glesbygden finns inte. Socialdemokraterna brukar glädja sig åt den tredje vägens politik — den enda väg de byggt sedan 1982. Den tredje vägen är tyvärr enkelriktad. Den går från utflyttningslänen mot storstadsregionerna. Och med den socialdemokratiska regeringen kommer vi inte ens att få så mycket som en cykelbana som går åt det motsatta hållet. Det är en märklig utveckling när regeringen har en industriminister som ofta talar om den oro han känner för utvecklingen i glesbygden.

Herr talman! Vi har två slags regionalpolitiska problem: dels akuta problem i några regioner, dels tendenser till en felaktig utveckling i flera områden. De delar av näringslivet som växer snabbast är de som är beroende av en miljö med god tillgång till forsknings-, utvecklingsoch utbildningsresurser. Därmed blir tillväxten också koncentrerad till de orter och regioner som kan erbjuda sådana miljöer och som dessutom har en väl fungerande infrastruktur i övrigt. Det är här främst frågan om sex regioner runt våra universitetsoch högskoleorter. Huvudlinjen i regionalpolitiken måste därför vara att skapa förutsättningar att bygga upp starka alternativ till dagens tillväxtområden, till universitetsoch högskoleregionerna. Det handlar dels om att bygga upp forsknings-, utvecklingsoch utbildningsresurser på flera håll, dels om att via olika insatser se till att utvecklingsimpulserna från högskolor och universitet ges en större spridning. Det handlar också om att förbättra kommunikationer och övrig infrastruktur. Inriktningen är att höja regionernas attraktionskraft och konkurrenskraft, så att näringslivet kan blomstra där. Jag har gång på gång påpekat detta i sådana här debatter i kammaren. Att skapa förutsättningar för positiva utvecklingsmiljöer på flera håll i landet är en bärande grundtanke som regeringen arbetar efter och som vi vill utveckla. Vi måste då vara öppna för att gå fram efter olika linjer. Samordningen inom regionalpolitiken är därför oerhört viktig. Därför tillsatte regeringen i våras en särskild statssekreterargrupp som har till uppgift att klara ut hur verksamheten inom olika politikområden bättre skall kunna bidra till regional balans. För att regeringen har tillsatt denna statssekreterargrupp får jag nu kritik också från folkpartiet. Centerpartiet har tidigare kritiserat den. Under de borgerliga regeringsåren lyckades man inte ena sig om att ta tag i samordningen av regionalpolitiken. Den socialdemokratiska regeringen har nu gjort detta. Jag förstår inte kritiken, eller surheten, från Börje Hörnlund och Sigge Godin på denna punkt. När vi för första gången har en samordningsgrupp i kanslihuset för regionalpolitiska frågor — en grupp som inte ni lyckades, eller kanske inte ens ville, tillsätta — vill ni inte ge denna grupp någon tid. Börje Hörnlund, alla propositioner delas till alla departement för granskning. Sedan några månader skickas dessutom alla propositioner direkt till industridepartementets regionalpolitiska enhet för genomgång, för att förbereda statssekreterargruppens arbete. Statssekreterargruppen är för närvarande engagerad i årets budgetarbete inför budgetpropositionen och inför de planerade industrioch forskningspolitiska propositionerna och mycket mer. Det är alltså första gången som vii kanslihuset har tillgång till ett regionalpolitiskt samordningsorgan. Då kräver ni att alla resultat skall läggas på bordet och att allt skall göras direkt. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att ni är sura Över att ni inte själva under era regeringsår lyckades åstadkomma denna samordningsgrupp. Att Börje Hörnlund mot denna bakgrund fortsätter att påstå att regeringen bedriver en målmedveten koncentrationspolitik ser jag enbart som ett led i hans alltmer förunderliga argumenteringskonst när det gäller regionalpolitiska frågor. Det är, herr talman, inte för stora ord att tala om att en förnyelse skett av regionalpolitiken. Men allt tar sin tid. Det går inte att förändra från en dag till en annan eller att ens stoppa utvecklingen från en dag till en annan. 1976 lämnade vi över regeringsansvaret till den borgerliga regeringen. Centerpartiet fick då ansvaret för regionalpolitiken. Sverige var då ett land med folkökningar, också i stödområdet och i skogslänen. Men efter sex olyckliga borgerliga regeringsår lämnade ni till oss över ett land med befolkningsminskning i skogslänen och i stödområdet. Så hade ni förvaltat dessa sex borgerliga regeringsår. Men på grund av att de regionalpolitiska insatserna sedan 1982 förstärkts, bidragsmedlen fördubblats och insatsernas inriktning förändrats — vi satsar mer och mer på forskning och utveckling och på uppbyggandet av infrastruktur och konkurrenskraft ute i regionerna — har det skett en förnyelse av regionalpolitiken. Varje seriös bedömare av regionalpolitik måste inse att det har skett mycket stora förändringar. Jag sade redan på den socialdemokratiska partikongressen 1984 att ett regionalpolitiskt synsätt måste genomsyra alla politikområden. Målet är detta, och färdriktningen har för första gången skrivits in i en regeringsförklaring. De borgerliga som i dag talat vitt och brett om regionalpolitiska satsningar förmådde under sina sex regeringsår inte en enda gång i sina regeringsförklaringar markera denna vida framtidsinriktning för regionalpolitiken. Det är ett konstaterande, herr talman.

Herr talman! Gunnar Sträng myntade på sin tid uttrycket att en liten rännil måste få gå tillbaka till de områden som satsat sin ungdom, sin kraft, merparten av skogsinkomsterna osv. Hittillsvarande politik, med Thage Peterson som regionalpolitiskt ansvarig, har präglats av att en liten rännil har gått tillbaka, medan merparten har gått till åtgärder i koncentrerande riktning. Det är självklart att man blir både arg och ledsen, när man ser denna politik månad efter månad. Och facit kommer ju. Vi får fler debatter i denna kammare. Nu säger Thage Peterson att det var för ett par tre månader sedan som man började att granska alla propositioner från regionalpolitisk synpunkt. Det är bra. Jag kan garantera Thage Peterson att vi från centerpartiets sida mycket noga kommer att följa de förslag som framläggs i budgetpropositionen när det gäller olika departement. Jag hoppas verkligen att Thage Peterson i sitt arbete härvidlag nu får större inflytande på regeringens politik än han uppenbarligen har haft fram till i dag. Skulle de regionalpolitiska ambitioner som Thage Peterson säger sig ha fått slå igenom bara litet grand, hade inte utvecklingen sett ut som den gör i dag. Justitieministern för sin del verkar vara medveten om vad koncentrationspolitiken leder till inom sitt område. Bostadsministern redogör i sin nya proposition om bostadspolitiken för vad politiken har lett till vad gäller bostadsförsörjningen i Stockholm och på några ytterligare orter. Han säger att det har skett en stark överhettning och att detta leder till hög inflation. Samhället i stort får stå för kostnaderna. Det är alltså inte nog med att man får kvar i stort sett bara äldre människor när Thage Peterson ihop med Anna-Greta Leijon tar alla ungdomar. Därutöver måste man i mycket stor utsträckning vara med och betala kostnaderna för överhettningen här i Stockholm.

Herr talman! Ja, industriministern, det är riktigt att det kommer kritik från oss i folkpartiet. Det gavs nämligen ett så dåligt svar på interpellationen. Jag undrar: Vad gör den grupp som industriministern har tillsatt? Den jobbar med budgetarbete, men så mycket mer har vi inte fått veta. Industriministern ägnar sig sedan åt att kritisera de borgerliga regeringsåren. Ja, det går att göra på det sättet också. Under den allmänpolitiska debatten sade industriministern följande: ”Åtgärder på kommunikationsområdet, inom försvarsområdet, inom jordbrukspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken kan ha mycket större betydelse för den regionala utvecklingen än direkta stöd till företag och näringsliv som kan utgå inom de regionalpolitiska medlens ram.” Jag delar industriministerns uppfattning att dessa politikområden kan ha en mycket stor betydelse i glesbygden. Men vad betyder detta konkret? Jag har med intresse följt förslaget om statssekreterargruppen. Det är någonting nytt, någonting fräscht. Vilken målsättning har denna grupp? Hur skall detta arbete samordnas? Det är bra att industriministern talar om vägarna, kommunikationerna och högskolorna. Men det blir ju inte mycket mer. Jag har några förslag till frågor som kan behöva ställas och som jag här skulle vilja redogöra för. Hur skall de regionala högskolorna kunna få en inriktning mot det regionala näringslivet? Hur skall lärarfrågorna lösas? Vad händer med elevunderlaget vid de små högskolorna om inte studiemedelsfrågan löses? När får vi en samordnad plan för kommunikationerna i glesbygdslänen? Hur rimmar industriministerns åsikt att kommunikationerna är avgörande för en regions utveckling med SJ:s utredning, som säger att persontrafiken norr om Sundsvall bör avvecklas omkring år 2000? Vem är det som bestämmer? Vad händer med inlandsvägarna när stora satsningar skall göras på det s.k. stamvägnätet? Hur skall virket komma fram till industrin när inlandsvägarna måste vara avstängda flera månader om året? Vad sker när anslagen till vägnätet i Norrland skärs ned? När, exempelvis, upphäver regering och riksdag SAS och Linjeflygs monopol, så att andra flygbolag får komma in i Norrlandstrafiken? När ändras statens regelverk så att rationella lösningar kan uppnås? Frågorna är faktiskt väldigt många, industriministern. Det är dags att tända lyset i kanslihuset, så att gruppen kommer i gång med detta viktiga jobb.

Herr talman! Jag blir lika förundrad varje gång jag har en riksdagsdebatt om regionalpolitiken med Börje Hörnlund och — får jag nu tillägga — Sigge Godin. Det är sällan som man får något enda konkret förslag från dessa båda debattörer. Jag sitter med pennan i högsta hugg för att anteckna, om jag kan få något uppslag eller någon idé från dessa båda herrar. Men det kommer inga. Det är bara fråga om kritik och förmedling av uppgifter från Börje Hörnlund om vad han hört en och annan ledamot i en länsstyrelse eller kommunstyrelse säga. Och i dag räknade jag mycket snabbt till att Sigge Godin kom med 20 frågor. Plötsligt gör han interpellationsdebatten till en 20-frågor-stund, där han bara snabbt rabblar upp 20 frågor om regionalpolitiska svar och lösningar. Finns det ingen intern diskussion inom centerpartiet och folkpartiet i de regionalpolitiska frågorna, så att vi någon gång kunde få ett förslag om hur de här frågorna skall kunna föras ytterligare framåt? I stället stämplar man den förda regionalpolitiken som misslyckad. Det är— låt mig säga så — den gyllene tråden. Men jag hävdar att den förda regionalpolitiken under de socialdemokratiska åren har varit framgångsrik. Framgångarna har dock inte varit tillräckliga för att stoppa de tendenser till ökad regionalpolitisk obalans som vi har i flera regioner. Bakgrunden till att de regionalpolitiska frågorna nu har stor aktualitet är den tendens till ökad regional obalans som vi har kunnat registrera. Men också här förekommer överdrifter i debatten. Jag menar att den ojämna befolkningstillväxten till stor del beror på mycket olika åldersstruktur. I flera av Norrlandslänens kommuner har man ett negativt födelsenetto. Men sådana fakta bryr sig inte Börje Hörnlund och Sigge Godin om, och de bryr sig inte heller om att i Stockholms län hälften av folkökningen beror på födelseöverskott och inflyttning från utlandet. Till viss del är också den ökade tendensen till utflyttning ett konjunkturfenomen. Inget område har sedan 1982 varit så prioriterat som regionalpolitiken. I själva verket har våra satsningar på regionalpolitiken fördubblats sedan 1982, och det är väl ingen dålig ökning — nästan en ny årlig miljard i det svåra budgetläge som de borgerliga lämnade efter sig. Därutöver har vi gjort särskilda satsningar i de värst drabbade regionerna: Norrbotten, Bergslagen, Timrå m.fl. Hur såg den borgerliga regionalpolitiken ut? Börje Hörnlund försöker förtränga den och i stället skapa illusionen att den var annorlunda än den var. Men ni drog er ju inte ens för att minska de regionalpolitiska anslagen. Ni skar ner det regionalpolitiska stödet med 300 milj.kr. Hur många jobb hade inte kunnat skapas om ni inte varit så klåfingriga den gången att ni rustade ner regionalpolitiken? Då är det litet väl magstarkt, Börje Hörnlund, att komma här i riksdagen och angripa den socialdemokratiska regionalpolitiken därför att vi nu tar itu med problemen och tar tag i frågan om att alla politikområden skall känna regionalpolitiskt ansvar. Några sådana tankar hade ju inte de borgerliga. När vi nu tar itu med problemen, då är Börje Hörnlund förgrymmad - ja, arg— för att det inte går tillräckligt snabbt. Jag måste säga, herr talman, att jag inte ger så mycket för en sådan argumentation. Vi har förnyat regionalpolitiken. Det är nu i högre grad fråga om att satsa på att öka regionernas attraktionskraft och konkurrenskraft. Det är fråga om satsningar på teknikoch utvecklingscentra, och vi räknar med att ett sextiotal sådana är på gång runt om i landet. Det gäller satsningar för att öka teknikspridning och genomföra teknikspridningsobjekt så att företagen ute i regionerna förstärks. Dessutom har det regionalpolitiska stödet sedan 1982 varit framgångsrikt. Det beräknas leda till över 16 000 nya arbetstillfällen, varav huvuddelen i skogslänen. Detta är inget dåligt resultat. Men i varje debatt som jag för här i kammaren med Börje Hörnlund och Sigge Godin förtränger de alla sådana fakta. I stället tar de gång på gång fram en mängd frågor, som även jag kan resa, på regionalpolitikens område och på alla andra politikområden. Men att argumentera på ett sådant sätt för ju inte utvecklingen framåt — det för inte regionalpolitiken framåt. Jag måste säga att jag är litet orolig för Börje Hörnlunds skull när det gäller hans eget väljarunderlag, för om han fortsätter sin argumentation på det sätt som han gör här i kammaren gång efter gång, då har han till slut inga väljare kvar.

Herr talman! Industriministern säger att vi inte har gett några förslag. Men då talar inte industriministern sant, eller också saknar han minne. Jag har nämligen använt huvuddelen av mina anföranden i denna kammare för att lägga fram konkreta förslag. Jag hinner inte nu räkna upp alla, men jag kan nämna att vi har föreslagit att länsanslagen skall ökas till 750 milj.kr., att 500 milj.kr. skall satsas på länsvägnätets grusvägar, osv. Industriministern däremot använder sin tid till att blanda ihop lån, bidrag och statistik. Han talar t.ex. om vilken ökning som skett av länsanslagen. Vad är då sanningen? Jo, under riksmötet 1983/84 förlorade industriministern en votering i denna kammare, vilket innebar att länsanslaget höjdes med 100 milj.kr. Nästa år kunde han rimligen inte sänka det, för då hade han förlorat igen. För innevarande år är det fortfarande fråga om oförändrade anslag. Det har alltså skett en urholkning av länsanslagen. Dessutom har industriministern överfört ERU-medlen, som förut gick på departementet, till det här anslaget, osv. Så handskas den regionalpolitiskt ansvarige med statistik och sanning. Sedan vill jag säga att jag inte är orolig för mitt väljarunderlag. Men industriministern måste väl vara orolig för sitt, eftersom han har sett till att inte mindre än 40 000 ungdomar har fått flytta från skogslänen till Stockholmsregionen sedan han övertog ansvaret för regionalpolitiken. Vi är visst medvetna om att det är ett negativt födelsenetto i de här berörda områdena. Men då är det desto allvarligare att 40 000 ungdomar — de som skall föda de kommande barnen — icke får bo kvar i dessa områden utan har fått flytta till det område där industriministerns väljarunderlag finns. Apropå industriministerns tal om väljarunderlag: Jag har här ett papper från statssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet. Där uppmanar han i klartext Thage G. Peterson och andra att dra teknikerna till Storstockholm från de tekniksvaga områdena. Det tar för lång tid att gå in på vad som står här, och min taletid är strax ute. Men jag vill säga att jag redan i dag kommer att lämna en ny interpellation till Thage G. Peterson, så att vi får höra hur det är med det övergripande ansvar som han säger sig ha.

Herr talman! Industriministern säger att det inte kommer några förslag från folkpartiet. Sedan fortsätter han att rikta kritik mot de borgerliga regeringarna. Jag tycker att vi kan lämna den kritiken därhän. Industriministern har tidigare sagt att han skall ta till vara alla goda förslag och att en samordning skall ske mellan olika politikområden. Han har talat om kommunikationernas, jordbrukets och teknikutvecklingens betydelse även för utflyttningslänen.

Är inte de folkpartiförslagen goda nog, herr industriminister? Industriministerns löfte om att ta till vara de goda förslagen är ouppfyllt. Mina frågor om samordningen av insatserna står obesvarade. Jag tolkar detta som att riksdagen inte skall lägga sig i regeringens arbete. Detta är något nytt och historiskt i svensk politik. Kvar står, herr talman, industriministern ensam med sin oro för glesbygden. Varför står han ensam? Han vill inte ha någon hjälp från andra partier. Men jag kan glädja industriministern med att det också finns ljuspunkter i eländet. Människorna i glesbygden har slutat att vänta på regeringen. De tar nu saken i egna händer. Är det inte då dags, industriministern, att vi politiker gemensamt hjälps åt att tända ”det släckta ljuset” i glesbygden? Människorna som är kvar där förtjänar att vi tillsammans gör det.

Herr talman! Sigge Godin får i likhet med Börje Hörnlund framställa nya interpellationer eller nya frågor, om ni anser att ni inte har lyckats föra fram alla era argument och alla era frågor i denna debatt. Jag upprepar: Jag är verkligen intresserad av era olika idéer och förslag på regionalpolitikens område. Men inte ens i sina sista inlägg hade ju Sigge Godin eller Börje Hörnlund några sådana förslag att komma med. Sedan vill jag korrigera Sigge Godin på en punkt, nämligen den där han tog upp det regionalpolitiska rådet. De uppgifter som man lämnar från riksdagens talarstol bör vara riktiga. Det var faktiskt så att ett sammanträde på förhösten fick ställas in på grund av att ett stort antal ledamöter, bl.a. riksdagsledamöterna i rådet, begärde att så skulle ske, då de var förhindrade att komma på grund av resor. Jag tillmötesgick framställningen och har kallat till ett nytt sammanträde. Jag hoppas verkligen att både centerns och folkpartiets representanter då kommer väl förberedda och lägger fram förslag och idéer på regionalpolitikens område — inte bara ställer frågor rakt ut i luften. Jag vet inte, herr talman, vad vi skall göra åt Börje Hörnlund. Gång på gång använder han felaktiga uppgifter och siffror. Om Börje Hörnlund tror att två plus två är tre, kan jag inte göra någonting åt det. Han får väl fortsätta att hävda detii så fall, tills han tröttnar. Jag är inte säker på att han kommer att göra det. Varje debatt här i kammaren visar att han inte vill använda fakta. Han tror inte ens på riksdagstrycket eller andra officiella uppgifter. Trots att de regionalpolitiska anslagen mer än fördubblats under den socialdemokratiska regeringen, så har de minskat i Börje Hörnlunds ögon. Däremot vet vi ju att hans och centerpartiets väljare har tröttnat. Under den tid som centern drivit sin primitiva argumentering i regionalpolitiken har ju centerpartiet mer än halverats — ja, nästan två tredjedelar av partiet har försvunnit. Men det tycks inte bekymra Börje Hörnlund. Har inte Börje Hörnlund någon gång funderat över vad det kan bero på? Det går inte att bli trovärdig med en politik som går ut på att lura människorna i försök att leda bort dem från verkligheten. Folk ser ju ändå hur regeringen ökar ansträngningarna på regionalpolitikens område, och att regionalpolitiken har varit framgångsrik i flera regioner. Samtidigt minns man hur det var under de borgerliga åren med kris i industrin, stigande arbetslöshet och utflyttning. Då är det varken seriöst eller trovärdigt att våldsamt angripa regeringen för att den handlar, för att vi ökar anslagen — samtidigt som ni gör allt för att förtiga hur utvecklingen gick bakåt under den tid då centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har med anledning av Boliden Mineral AB:s beslut om inskränkningar i sin verksamhet ställt följande frågor till mig: 1. Planerar regeringen att ingripa i utvecklingen på sulfidmalmssidan och säkerställa en långsiktig och uthållig nationell mineralpolitik? 2. Inger den av Boliden Mineral AB förda mineralpolitiken regeringen någon oro vad gäller sårbarhet och nationellt oberoende? 3. Är regeringen beredd överväga att säkerställa en offensiv mineralpolitik genom att överföra Boliden i samhällets ägo? Som svar på på den första frågan vill jag hänvisa till riksdagens beslut om mineralpolitik år 1982. Mycket av statens roll i mineralpolitiken består av att på olika sätt underlätta för industrins egen utveckling genom grundläggande geologisk kartering, prospektering, forskning och utveckling samt stöd i olika former till företagen. Ett viktigt led i denna politik är det femåriga programmet för utökad prospektering, för vilket 300 milj.kr. har avsatts för prospekteringsprojekt och forskningsoch utvecklingsprojekt inom mineralområdet. Mitt svar på Lars-Ove Hagbergs andra fråga är att de av Boliden Mineral AB nu aviserade åtgärderna inte inger oro vad gäller sårbarhet och nationellt oberoende. Däremot ser regeringen det som väsentligt att Boliden i sitt agerande tar hänsyn till det faktum att gruvverksamhet är en långsiktig verksamhet som kräver stor uthållighet. Mitt svar på den tredje frågan är att regeringen inte är beredd att framlägga förslag om att staten skall förvärva Boliden. Bolidens ägare har inte heller erbjudit staten att förvärva bolaget. Som svar på den fjärde frågan vill jag poängtera att de miljökrav som ålades Boliden för att få utvinna Dammsjöfyndigheten i Garpenberg fortfarande är giltiga i det fall Boliden skulle välja att starta en exploatering av fyndigheten. Mitt svar på den femte och sista frågan är att det särskilda programmet för utökad prospektering har inneburit en ökad prospekteringsaktivitet i landet. Av programmet återstår ett år. Regeringen kommer senare att ta ställning till om ytterligare åtgärder därefter kan behövas inom detta område.

Herr talman! Min fråga är ställd med hänsyn till Bolidens verksamhet för närvarande och den verksamhet man planerar, eftersom mineralförsörjningen har en särskild strategisk betydelse för vårt land och vår industri framöver. Det handlar både om självförsörjning och om sårbarhet. Det handlar också om vårt nationella oberoende, framför allt när det gäller dessa viktiga råvaror. Frågan är om detta ansvar kan tas av ett kapitalistiskt företag, typ Boliden. Nu har Boliden Mineral beslutat om kraftiga inskränkningar i sin verksamhet, framför allt i Norrbotten och Västerbotten, men också i sina gruvor i Mellansverige — Garpenberg och Saxberget. Det är alltså fråga om kraftiga rationaliseringsåtgärder. Åtstramningen betyder t.ex. att verksamheten vid Saxbergets gruva återigen sätts på spel. Man ifrågasätter dess existens. Garpenbergs expansion har förbytts i nedgång. Men här skulle man ju utvinna silver, och man talade om Europas största silverfyndighet. Boliden motiverar det med bristande lönsamhet på grund av fallande priser på världsmarknaden. Resultatet av den av Boliden förda politiken — Boliden dominerar ju nästan helt den svenska marknaden när det gäller sulfidmalmsutvinning — är att arbetet med de offensiva satsningarna läggs på is och att prospekteringsverksamheten ser ut att minska. Dessutom kommer vinsterna av prospekteringsverksamheten, till följd av den politik som Boliden nu för, inte att kunna tas till vara på ett riktigt sätt. Den bild man har av Boliden är att företaget på senare tid fått en ny ägargrupp. Om det betyder något eller inte i en förlängning — om man jämför med de gamla ägargrupperna — är kanske svårt att bedöma. Men just Trelleborg sätter den kortsiktiga lönsamheten i högsätet. Dessutom står den här ägargruppen fjärran från de traditioner som funnits inom den råvarubaserade industrin. Boliden Mineral AB skall nu tillförsäkra sig profiter, och i det läget skall man rädda företaget. Man har därför anpassat sig till de sjunkande metallpriserna. Jag tycker dock att det är att se det hela kortsiktigt. Men vi har alltid hävdat, och därom har det rått stor enighet, att sådan här kortsiktighet icke är bra. Man måste ju se mineralutvinningen i ett långsiktigt perspektiv för att kunna säkerställa att uppsatta mål kan nås: nationellt oberoende, självförsörjning och undvikande av sårbarhet. När industriministern svarar på mina frågor säger han att statens roll inte är att aktivt gå in här. Men man skall ju underlätta industrins utveckling. I det här fallet handlar det emellertid om avveckling. Eftersom det ändå handlar om en utveckling på sikt, måste jag til syvende og sidst fråga industriministern: Kommer Boliden Mineral med dess ägarintressen att som företag i dagens samhälle även utifrån det nationella perspektivet klara denna utveckling? Jag tvivlar på att man gör det. Man har mycket hastigt anpassat sig till profitkravet. Det har gått så hastigt att stora sår har uppstått i den mineralpolitik som byggts upp under många år. Det var den första frågan. Så till den andra frågan, nämligen om regeringen anser att Bolidens politik har hotat det nationella oberoendet. Regeringen säger att så inte har skett. Sedan säger industriministern: Däremot anser regeringen det vara väsentligt att Boliden genom sitt agerande tar hänsyn till det faktum att gruvverksamheten är en långsiktig verksamhet som kräver uthållighet. Av det måste jag utläsa att industriministern gör en mycket negativ bedömning av Boliden, vilket jag hoppas blir bestyrkt här i ett inlägg från industriministern. Är det alltså så, industriministern, att regeringen egentligen är orolig när det gäller långsiktigheten i detta sammanhang? När det gäller Garpenberg handlar det alltså om en silverfyndighet. Man skulle utvinna silver där. Eftersom verksamheten skulle innebära stora ingrepp i naturen, har regeringen ställt krav på Boliden i miljöavseende. Hastigt och lustigt gjorde Boliden ett utspel, och man sade: Vi kan inte exploatera silverfyndigheten, därför att regeringen har ställt hårda miljökrav. Men miljökraven är inte så hårda. Den egentliga orsaken var i stället sjunkande silverpriser. Problemet i Garpenberg är att miljökraven gäller den befintliga verksamheten, eller den verksamhet som har funnits — nämligen urlakningen av de tungmetaller som förekommer där. Kommer regeringen att här ha en helhetssyn? Jag tänker då både på miljöpolitiken och på gruvpolitiken. Eller skall Boliden få gå fri även i detta avseende? Att slippa vidta åtgäder på miljöområdet är enligt min mening i högsta grad en industripolitisk fråga. Boliden har ett ansvar för hela denna bygd. Till sist är det fråga om prospekteringsverksamheten ökar eller minskar. Det helt avgörande är kanske hur de vinster som prospekteringen ger skall kunna utnyttjas. Vem skall ha hand om dem? Är det det privata Bolidens intresse, eller är det samhället som skall ta hand om dem?

Herr talman! Med anledning av Lars-Ove Hagbergs femte fråga vill jag ytterligare knyta an till vad jag tidigare i dag har sagt i debatten om gruvnäringen. Jag påpekade då för industriministern att 1 000 arbetstillfällen är hotade inom gruvindustrin i Västerbotten fram till årsskiftet 1987-1988. Krympande resurser och en fortsatt regional obalans ökar kraven på en effektiv användning av de tillgängliga resurserna. Målen för en regions utveckling måste preciseras, och alla berörda parter måste verka i riktning mot de uppsatta målen. Som jag ser det, inte bara i Västerbotten utan även annorstädes, är gruvnäringen en viktig hörnsten i ett läns näringsliv. Industriministern sade tidigare i den regionalpolitiska debatten att de värst drabbade områdena var Norrbotten och Bergslagen. Jag vill lyfta fram även Västerbottens inland, som nu tillhör de värst drabbade krisområdena och har stor betydelse för hela länets överlevnad. Nuvarande inriktning av arbetsmarknadspolitiken och brister i regionalpolitiken har försvagat länets möjligheter. Jag förstår av den tidigare debatten att industriministern är angelägen om att föra regionalpolitiken framåt. Vi har tidigare diskuterat det särskilda anslaget på 300 milj.kr. som regeringen lämnade 1982. Av det finns nu kvar 36 milj.kr., enligt den beräkning jag har fått. Jag vill då fråga: Ämnar regeringen, och i så fall på vilket sätt, ta ställning till ytterligare åtgärder för kartering och prospektering, eftersom detta utgör ett långsiktigt arbete för att man så småningom skall komma fram till en brytning av en gruvfyndighet? Om man skall driva ett aktivt prospekteringsarbete är en av grundförutsättningarna att det finns ett fullgott geologiskt kartmaterial. För flera av de nu geologiskt intressanta områdena saknas berggrundskartor och kvartärgeologiska kartor. Med hänsyn till att staten har rätt till halva andelen i samband med att utmål ges är det nödvändigt att staten går in mer i både karteringsoch prospekteringsverksamheten än den har gjort hittills. Jag upprepar frågan: Ämnar regeringen ställa upp med ökade insatser för karteringsoch prospekteringsarbete?

Herr talman! Jag vill börja med att klargöra för Lars-Ove Hagberg vilken roll staten skall spela i mineralpolitiken. Statens främsta uppgift är att underlätta för industrins egen utveckling, och det gör staten genom insatser på en rad områden. En sådan är att svara för en grundläggande kartering av Sveriges geologi. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har ett årligt anslag på ca 69 milj.kr. som skall finansiera olika typer av geologisk kartering. SGU producerar bl.a. så kallade baskartor, som är direkt avsedda som underlag för malmletningen. Dessa kartor kan produceras snabbare och till lägre kostnad än de reguljära kartorna. Däri ligger ett stöd till gruvverksamheten. Genom nämnden för statens gruvegendom, NSG, finansierar staten omfattande prospekteringsverksamhet. Här bidrar staten till att skapa en grund för gruvoch mineralindustrins fortlevnad och utveckling. Nämnden prospekterade under budgetåret 1985/86 för närmare 52 milj.kr. av egna anslagsmedel. Då ingår inte det särskilda prospekteringsstödet som jag nämnde uppgår till 300 miljoner för den innevarande femårsperioden. I det praktiska prospekteringsarbetet deltar staten genom det av staten ägda Sveriges Geologiska AB, SGAB. Det statligt finansierade forskningsoch utvecklingsarbetet inom mineralsektorn sker främst genom universitet och högskolor, men också genom kollektiva forskningsoch utvecklingsorgan. Här spelar styrelsen för teknisk utveckling, STU, en viktig roll. Den totala satsningen på forskning och utveckling inom mineralområdet uppgår till ca 150 milj.kr. om året, av vilket samhället finansierar ungefär hälften. Efter regeringsskiftet 1982 har också särskilda satsningar gjorts inom mineralområdet. Regeringen har även tagit initiativ till en översyn av gruvoch minerallagstiftningen. Den utredningen kommer att redovisa sitt förslag i december i år. Med den grund som staten ger måste gruvindustrin med ett långsiktigt perspektiv av egen kraft svara för investeringar och den utveckling som krävs för att man skulle kunna konkurrera på världsmarknaden. Men jag hävdar faktiskt att staten genom en mängd olika insatser gör det lättare för gruvindustrin att konkurrera, gör det lättare för gruvindustrin att investera och därmed också se långsiktigt på sin verksamhet. Det rör sig alltså inte om några småbelopp som staten löpande satsar för att möjliggöra gruvnäringen. Jag delar Lars-Ove Hagbergs uppfattning att långsiktighet måste gälla för gruvindustrin. Direkt efter det att Boliden fått nya ägare lät jag de nya ägarna förstå att gruvverksamhet är en fråga om långsiktighet och att gruvverksamheten måste bedömas över konjunkturperioder. Jag menade då att det var angeläget att denna regeringens uppfattning nådde ägarna till ett så pass stort företag som just Boliden. Jag har också sedermera personligen understrukit detta för Bolidens företagsledning. Jag vill också gärna med några ord klargöra för Lars-Ove Hagberg hur regeringen ser på konsekvenserna för den svenska försörjningsberedskapen när det gäller de åtgärder som aviseras av Boliden, eftersom det fanns ett par bärande frågor om detta i hans interpellation. Sverige är från försörjningssynpunkt ett gynnat land jämfört med många andra västeuropeiska länder. Vår gruvproduktion av t.ex. bly, zink, silver och guld täcker vår egen förbrukning och när det gäller exempelvis kopparmetall är Sverige dessutom en betydande nettoexportör. Till skillnad från basmetallerna är det främst i fråga om de s.k. legeringsmetallerna, såsom nickel och mangan, som Sverige har ett högt importberoende. För Övrigt är vi självförsörjande och har t.o.m. möjlighet till export. Boliden har med sina gruvor och med smältverket i Rönnskär givetvis en stor betydelse för landets försörjning av koppar, bly, zink, silver och guld. Det råder inget tvivel om att den samlade kapacitet som finns i landet för närvarande även kan tillgodose våra krisbehov. Men jag delar Lars-Ove Hagbergs uppfattning att det naturligtvis finns största anledning att följa denna fråga så att ingenting kan hända på den här punkten. I dagens situation, mot bakgrund av de aviserade åtgärderna, har regeringen inte någon anledning till oro. Jag kan här hänvisa till resultat av en utredning som nyligen har gjorts av överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB. Överstyrelsen, som bl.a. har ansvar för försörjningsberedskapen inom vissa varugrupper, har analyserat betydelsen från beredskapssynpunkt av de neddragningar på mineraloch metallsidan som anmälts av Boliden. ÖCB:s analys visar att en s.k. prioriterad krisförsörjning kan tillgodoses trots nedskärningarna. Industridepartementet har svarat med att säga att frågan måste följas med utomordentligt stor uppmärksamhet.

Herr talman! Industriministern och jag har säkert i grund och botten många gemensamma uppfattningar när det gäller mineralpolitiken. Men problemet är statens roll. Thage Peterson säger nu att staten skall underlätta företagens egen utveckling. Men problemet kommer ju när denna företagens egen utveckling inte stämmer överens med samhällets intressen utan det är jakten på kortsiktig profit som får styra. Då är frågan vad man skall göra. Enligt min uppfattning måste man ingripa i tid och inte vänta tills det är för sent. Jag ser hur Boliden hårdhänt profitstyr sin verksamhet. Här offras orter hejdlöst, det spelar ingen roll, man tar inget ansvar. Frågan är var gränsen skall dras. I Mellansverige kan jag visa på Garpenberg, där man ena stunden bygger ut och ställer stora krav på kommunen och omgivningen och nästa stund hårdhänt och snabbt drar ner. Det handlar också om vad som skall finnas kvar av kunnande. Det är oerhört allvarligt det som jag ser pågå på nära håll, i Garpenberg och Saxberget, och det är säkert likadant på andra orter. Industriministern har nu låtit Boliden förstå att det är långsiktighet som skall gälla. Det är alldeles utmärkt. Men industriministern och jag har diskuterat företagens ansvar förut, i andra branscher. Och efter sådana diskussioner har man kunnat märka att företagen inte särskilt mycket lyssnat på regeringen. Det oroar mig. Med vilka medel tänker regeringen se till att hävda denna långsiktighet? Det är nästan det allra viktigaste. Jag kan klart se — och det kan säkert också industriministern — att det är de strikt företagsekonomiska bedömningarna som får styra. När det gäller försörjningen av mineral har vi i vårt land det läge som industriministern redovisar. Vad jag är oroad över är situationen på sulfidmalmssidan där vi snabbt kan hamna i ett beroendeläge. Förhållandena kan ändras mycket hastigt just med tanke på Bolidens agerande. Man gör snabba kast och snabba ingrepp som — enligt min syn på saken — står i direkt strid med samhällets intressen i vad gäller mineralpolitiken.

Herr talman! Jag lyssnade uppmärksamt på industriministerns senaste inlägg, men det var tyvärr inte särskilt mycket substans i det som kunde inge förhoppningar om utökad prospekteringsoch karteringsverksamhet i landet och i länet Västerbotten. Jag tror att många västerbottningar känner en stor besvikelse i dag. SGU, som har till uppgift att dokumentera Sveriges geologi och sprida information, angav i sin anslagsframställning att man fram till 1984/85 hade arbetat efter en tioårsplan för kartering. fr.o.m. 1985/86 kan denna plan inte helt följas när det gäller den reguljära berggrundskarteringen. En minskning förutses sålunda. ”Baskartering för prospektering följer en femårsplan, men denna blir svår att uppfylla.” Den ansvariga myndigheten känner alltså att man inte kan klara av den plan som man tidigare har fastställt. Det tycker jag inger stora bekymmer för framtiden. Industriministern har här själv bekräftat att det är en lång tidsperiod som behövs innan man kan ta ett gruvmål i anspråk. Därför behövs det, anser jag, en ordentlig kartering och prospektering, och den bör få ske nu, då vi vet att gruvorna i Västerbottens län snart är tömda. Det blev inget svar — landshövding, kommunrepresentanter och fack ropar efter ett svar. Nu råder i stället en tystnad som inger stora betänkligheter.
Herr talman! Vad Lars-Ove Hagberg sade understryker bara att långsiktighet måste gälla för gruvindustrin. Men gruvverksamheten måste också anpassa sig till marknaden och till de vidare bedömningar som man gör när det gäller framtiden. Dagens gruvindustri präglas av överkapacitet och möter fortsatt låga priser och svag efterfrågetillväxt. Ytterligare prisfall är möjligt mot bakgrund av den rådande överskottssituationen för nästan samtliga metaller. Också gruvindustrin måste då och då omstruktureras. Men jag tror att kraven från regeringens sida om att gruvindustrin — både när det gäller verksamhet och när det gäller investeringar — måste ha långsiktighet som grund är mycket väsentliga.
Herr talman! När industriministern talar om priserna på världsmarknaden tycker jag att det är värt att ta till protokollet vad det handlar om. Går man tillbaka i tiden och tittar på världsmarknadspriserna på mineraler skall man se att de uppvisar ganska jämna vågrörelser. Det är just uthålligheten när det gäller att klara vågrörelsens botten som det handlar om — det är det som är långsiktigheten. Men jag är ändå oroad då det gäller långsiktigheten. Med vilka medel kan regeringen nu hävda denna långsiktighet? Var och en i den befintliga gruvnäringen kan registrera att Boliden handlar snabbt och att den snabbheten kan vara förödande. Vilka möjligheter har en regering att ingripa, när det inte ens finns en plan som sätter en gräns för vad som i det här läget skall vara tillåtet?

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har angående Nordstjernans ägaransvar för Avesta och regeringens strategi för stålindustrin ställt följande frågor till mig: 1. Med vilka medel skall regeringen utkräva ägaransvar av Nordstjernan och garantera erforderliga investeringar? 2. Är regeringen beredd att utarbeta en nationell strategi för stålindustrin som leder till ett ”svenskt metallbolag”? Som svar på den första frågan vill jag hänvisa till de avtal som träffades år 1984 mellan staten och ägarna till den industri som är inriktad på rostfritt stål om en omstrukturering av denna industrigren. Huvuddelen av produktionen av rostfritt stål samlades därigenom inom två företag, Sandvik AB och Prot. 1986/87:22 Avesta AB. I samband därmed förband sig Nordstjernan AB att ta ett 10 november 1986 tioårigt ansvar som majoritetsägare för Avesta. I ägarrollen ingår bl.a. att ta ett ansvar för bolagets långsiktiga utveckling inkl. behovet av fortlöpande investeringar. I detta sammanhang vill jag också nämna att, enligt vad jag erfarit, en försäljning av Avesta till finska Outokumpu eller tyska Thyssen ej är aktuell. Inom branschen pågår fortlöpande kontakter om samarbete i såväl kommersiella som teknisk-strukturella frågor. Det nu uppmärksammade fallet med Outokumpu och Thyssen har uppgivits vara ett led i denna process. Vad gäller den andra frågan vill jag hävda att Sverige har en vid internationell jämförelse väl strukturerad stålindustri. För branschens långsiktiga konkurrensförmåga är det dock viktigt att struktureringsoch effektiviseringsarbetet fortsätter. Ansvaret för detta åvilar i första hand företagen i branschen. Regeringen avser inte att utarbeta någon plan för detta arbete utöver de riktlinjer som gäller för industrioch näringspolitiken i stort.

Herr talman! Oron inom våra basnäringar är stor. Inom stålbranschen finns just nu också en oro. När det gäller handelsstålet går det inte en vecka utan att något mer eller mindre välgrundat rykte om strukturförändringar dyker upp. På den s.k. rostfria sidan har ett ordentligt rykte dykt upp som visat sig vara ganska allvarligt, nämligen att det nya Avesta AB skulle övergå i finsk eller tysk ägo. Nu sägs det att dessa förhandlingar är nedlagda. Men det är allvarligare än så. Det är nämligen fråga om hur detta påverkar framtiden för svenskt rostfritt stål. Bakgrunden är att riksdagen tagit ett särskilt ansvar för verksamheten när det gäller rostfritt stål i landet. Man löste ut de stora finanshajarna Stenbeck och Wall ur stålindustrin och satsade på Nordstjernan, som ingår i Johnsonkoncernen. Nordstjernan utfäste sig att ta ett tioårigt ägaransvar. Det fanns också en uppgörelse om att ordna jobb — det gäller Bruksinvest som skulle fixa jobb men som inte heller haft någon större framgång. Vi har alltså en uppgörelse i botten, och frågan gäller Johnsonfamiljens uthållighet. Vad kommer att hända? Nu har Johnsonfamiljen med Nordstjernan stora problem. Man omstrukturerar kraftigt sin verksamhet. Avesta har fått sin del av tårtan, eller skall vi säga det sura äpplet eller citronen. Industriministern säger i sitt svar på min fråga om huruvida man skall utkräva något ägaransvar av Nordstjernan, att det hela är klart. Uppgörelsen kvarstår. De här finska och tyska kontakterna var helt normala, enligt vad jag kan förstå. Det gällde bara ”kommersiella och teknisk-strukturella frågor”. Nu har alltså sådana kontakter varit aktuella, och det kan ju komma nya. Eftersom det är öppet för ett sådant samarbete kan det bli nya kontakter med både finländare och tyskar framöver. Och då är frågan vad som skall hända med detta tioåriga ägaransvar som Nordstjernan skulle ta. Som jag ser det är detta ett väldigt stort spel med flera bruksorter och ett nybildat bolag som insatser. Vad har regeringen egentligen för möjligheter att 53 kontrollera detta spel? Vad betyder den uppgörelse som riksdagen ställde sig bakom? Kan Nordstjernan verkställa försäljningar nästan hur som helst och ställa regeringen inför fullbordat faktum? Det handlar ju om framtiden i svensk stålindustri och om att Avesta behöver kapitaltillskott. Företaget behöver göra investeringar i miljardklassen för att kunna fortsätta sin verksamhet. Det är helt klart. Detta är alla som tittar på denna bit av svensk stålindustri överens om. Den stora frågan är vilka möjligheter regeringen har att så att säga kontrollera Avestas ägaransvar. Nu säger industriministern som svar på min andra fråga om huruvida man skall utarbeta någon nationell stålpolitik att det i första hand är branschen själv som skall klara av det. Men vem är det som i andra hand har ansvaret här? Vi har ju varit med om så många företag som i första hand har ansvaret. Vem har i andra hand beredskapen inför de här snabba kasten, och vem har då ansvaret för de människor som råkar ut för detta? Det är väl ganska olyckligt om det skall vara som i början av 70-talet, då vi kunde registrera stålindustrins fall ända tills regeringen tillsatte två utredningar alldeles för sent och knappt grep in någon gång. Vi hamnade i en total katastrof, eftersom vi var alldeles för sent ute inom stålindustrin när det gällde att göra någonting. Frågan om den framtida stålindustrin i Sverige handlar naturligtvis väldigt mycket om huruvida man skall kunna göra ett svenskt metallbolag, om man skall kunna ha någon nationell strategi. Men det avvisar industriministern klart, man vill för regeringens del inte alls ha någon nationell plan. Då kan det ställas några andra frågor: Är de nuvarande riktlinjerna för industripolitiken tillräckliga för att utgöra en garanti här? Såvitt jag kan förstå är de inte det. De skulle på samma sätt som mineralpolitiken bara understödja och hjälpa till med exportinriktningen i den här branschen. Och det kan näppeligen vara någon trygghet för dem som nu arbetar i Nya Avesta och för framtidsutvecklingen, när vi vet att Nordstjernan har dessa jätteproblem. Min fråga är alltså igen: Har regeringen några möjligheter, om Nordstjernan verkligen sätter hårt mot hårt, att hävda det tioåriga ägaransvaret, mer än att säga nej om någon utländsk intressent kommer? Och i så fall: Kan man då tvinga Nordstjernan att komma med det här kapitaltillskottet som så väl behövs?

Herr talman! Frågan om ägaransvar var ju en förutsättning för statens medverkan i uppgörelsen om omstruktureringen av den industrigren som är inriktad på rostfritt stål. Detta har jag tidigare i en interpellationsdebatt med Lars-Ove Hagberg utvecklat. Den här förutsättningen för statens medverkan återspeglas också klart i det avtal som träffades mellan staten och berörda företag. Enligt det avtalet förbinder sig Nordstjernan att ta ett sedvanligt dotterbolagsansvar för Avesta. Jag har ingen anledning att tro annat än att man ämnar leva upp till detta ansvar. Enligt vad jag har informerats om har man inom Avesta utarbetat en långsiktig strategi för företagets utveckling, men då också kartlagt behovetav Prot. 1986/87:22 investeringar. Enligt en uppgift som industridepartementet har fått förutser 10 november 1986 företagets styrelse inga problem när det gäller finansieringen av dessa = investeringar. Det är faktiskt så att frukterna av omstruktureringen nu börjar synas i form av förbättrat ekonomiskt resultat, vilket också underlättar framtida investeringar. Sedan några ord om den nationella strategin för stålindustrin och ett svenskt metallbolag. Lars-Ove Hagberg har frågat om regeringen är beredd att utarbeta en strategi för stålindustrin som leder till ett svenskt metallbolag. I mitt svar har jag sagt att regeringen inte avser att utarbeta en sådan plan. Interpellantens fråga och mitt svar speglar naturligtvis — det skall vi inte sticka under stol med — en grundläggande principiell skillnad mellan vår syn på företagens resp. samhällets roll i den svenska ekonomin. Jag tolkar interpellantens fråga så att han redan har tagit ställning för att ett svenskt metallbolag skall bildas och att han önskar att regeringen skall göra upp en plan för hur det skall ske. Det skulle innebära att samhället uppifrån utformade den struktur inom vilken alla de som arbetar inom stålindustrin skulle verka. Jag anser att detta skulle vara en principiellt felaktig väg. Min uppfattning är att samhället dels skall sätta upp generella ramar inom vilka alla företag får verka, dels skapa en infrastruktur som stimulerar sysselsättning och ekonomisk utveckling, men att företagen har ansvaret för det fortlöpande omstruktureringsoch effektiviseringsarbete som krävs inom alla industribranscher för att bevara konkurrenskraften. Jag vet inte någon industribransch som kan leva i en skyddad miljö. Självfallet skall detta ske under hänsynstagande till sysselsättningskonsekvenserna och andra sociala effekter. På den punkten tror jag att Lars-Ove Hagberg och jag är överens. Min uppfattning grundas således på en förvissning om att de som arbetar i företagen, de som känner närheten till kunderna, leverantörerna och konkurrenterna, de som vet mest om den tekniska utvecklingen, de som finns på det lokala planet i företagen, är de som har den allra bästa kunskapen för att utforma egna investeringsplaner, utvecklingsplaner, marknadsföringsplaner och mycket annat. Detta är en decentraliserad marknadsekonomi under samhällets kontroll, som — det hävdar jag - leder till större välstånd och trygghet för människorna. Motsatsen är en centraliserad planekonomi. Det finns alltför många exempel på hur sådana system leder till svag tillväxt, begränsad valfrihet samt otrygghet för människorna. I vissa situationer kan samhället behöva ta initiativet och tillsammans med företagen medverka till att genomföra planer som de inte klarar på egen hand. Så var ju fallet när Nya Avesta bildades, det företag som är föremål för Lars-Ove Hagbergs interpellation. Staten fungerade då likt en katalysator, som medverkade till att företagen kom överens om en gemensam strukturlösning som vi gemensamt bedömde ha de bästa framtidsförutsättningarna. Jag tror jag kan säga, eftersom jag personligen arbetade så aktivt med den omstruktureringsplanen, att den inte hade kommit till stånd om inte regeringen hade gripit in vid det tillfället. Enligt min uppfattning har vi inte i dag en situation där staten skulle 55 behöva gripa in på nytt. Frukterna av omstruktureringen 1984 börjar nu synas. Avestas styrelse har för mig redovisat en stor tillförsikt när det gäller att självständigt utveckla företaget inför framtiden. Och Avesta samarbetar redan i dagsläget med flera andra svenska stålföretag inom områden där detta är till nytta för båda parter. Därför hoppas och tror jag att Avesta är på väg att utvecklas till ett starkt företag, och det vore mig främmande att försöka ändra på denna utveckling.

Herr talman! Industriministern säger det kanske enda han kan säga, nämligen att Nordstjernan har förbundit sig att leva upp till sitt ägaransvar och att han vill tro att företaget skall göra det. Industriministern lyste ju av stolthet när uppgörelsen träffades, men sedan kom bakslagen med Bruksinvest, vilka inte var så skojiga, som smolk i glädjebägaren. Nu kommer Nordstjernan efter två år och gör sonderingar för en allvarlig överenskommelse, där det fattas så många år. Nog måste väl det vara i varje fall ett moraliskt brott mot uppgörelsen, eftersom man då skulle förlora nästan all kontroll över den svenska rostfria stålverksamheten? Ja, nog finns det ett investeringsbehov. Men frågan är om Nordstjernans problem blir så stora att det skapar problem i Avesta. Då har vi denna cirkus, och vad kommer samhället då att göra? Kan vi då ha en svensk lösning i botten eller inte, något som det talas om ganska ofta i dessa sammanhang. Om det skall vara ett alternativ, skall det vara en svensk lösning, säger exempelvis facket. Industriministern säger att jag vill ha en strukturplan som kommer uppifrån. Nej, så behöver det inte gå till. Jag tror att samhället i demokratisk ordning utifrån arbetarrörelsens värderingar kan sätta upp de principer som vi vill ha för en nationell stålindustri. Även de som är verksamma inom stålindustrin skall kunna medverka till att ta fram dessa principer. Det behöver inte nödvändigtvis vara de som håller i plånböckerna och tänker på den kortsiktiga vinsten. Det behöver heller inte vara vissa familjer som har problem och som brukar bestämma. Detta är kanske den avgörande skillnaden. Vad frågan gäller är vilken omfattning stålverksamheten i vårt land skall "ha, hur mycket vi skall importera och vilken marknad vi skall ha. Det gäller vidare frågan hur utvecklingen bör vara och vilken inriktning stålverksamheten skall ha exempelvis på 90-talet. Jag förstår nu att industriministern vill ha en decentraliserad marknadsekonomi, som han uttrycker det. Nordstjernan, Boliden och alla andra är ju gravt centraliserade i sin verksamhet. För min del skulle jag gärna se en ekonomisk demokrati. I det fallet var vi för några år sedan ganska överens i ord. Men det begreppet har regeringen tydligen helt lämnat, dvs. att besluten om företagens framtid skall fattas i demokratisk ordning. Detta besked från industriministern är kanske det allvarligaste som hänt för de arbetande inom stålindustrin.

Igtuvindurread NE RA Norrbotten och Väster Herr talman! Paul Lestander har ställt följande frågor till mig: bollen 1. Är industriministern beredd att ta något initiativ för att nationalisera Boliden Mineral AB? 2. Om så inte är fallet är industriministern positiv till att löntagarfonderna och ATP-fonden går in och skaffar sig ett dominerande inflytande över ovannämnda företag? 3. Kan man vänta sig något initiativ från regeringen för att ändra reglerna för löntagarfondernas användning om detta skulle behövas för att fonderna skulle kunna köpa detta företag? 4. Kommer regeringen att avslå Outokumpu Svenska AB:s framställning att få köpa samtliga aktier i LKAB Viscaria AB? 5. Ärregeringen beredd garantera finansiering av det program för prospekteringsinriktad malmgeologisk forskning som en arbetsgrupp inom STU tagit fram? 7. Är industriministern av den uppfattningen att det behövs ett särskilt anslag utöver NSG:s förslag för att trygga djupprospektering i tillräcklig omfattning i framtiden? På den första frågan lämnar jag samma svar som jag tidigare lämnade till Lars-Ove Hagberg. Jag är inte beredd att ta något initiativ till att staten skall förvärva Boliden Mineral AB. Vad gäller löntagarfondernas och AP-fondernas eventuella förvärv av Boliden Mineral AB så beslutar fonderna själva om vilka företag man skall gå iniinom ramen för de regler och de mål statsmakterna satt upp för fonderna. Mitt svar på den tredje frågan är att jag inte har för avsikt att lägga fram förslag i syfte att möjliggöra för en enskild löntagarfond att förvärva en större andel av Bolidens aktiekapital än vad nuvarande regler medger. Som svar på den fjärde frågan vill jag informera om att länsstyrelsen i Norrbottens län överlämnat en ansökan av Outokumpu Svenska AB om att få förvärva samtliga aktier i LKAB Viscaria AB till regeringen för beslut. Länsstyrelsen tillstyrker förvärvet. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning i frågan. Mitt svar på den femte frågan är att även denna fråga är under beredning i regeringskansliet och att jag därför inte nu kan lämna något besked. Beträffande frågan om en fortsättning på Nordkalottprojektet, ett s.k. Mittnordenprojekt, skulle kostnaden för den svenska delen av projektet bli ca 60 milj.kr. Jag ser i dag ingen möjlighet att finansiera ett sådant deltagande. På den sista frågan vill jag nämna att särskilda medel, utöver det ordinarie anslaget för nämnden för statens gruvegendom, är avsatta för djupprospekteringsprojekt. Av det särskilda anslaget för utökad prospektering har Boliden beviljats bidrag om sammanlagt 21,6 milj.kr. för djupprospektering 57 i Skelleftefältet. Även inom styrelsen för teknisk utveckling har särskilda medel avsatts för djupprospektering.

Herr talman! Tack, industriminister Peterson, för svaret. Tyvärr är svaret sådant att man direkt inser att något kraftfullt samhällsingripande inte planeras för att lösa de omfattande strukturproblem som finns inom sulfidmalmsområdet för närvarande. Självfallet hade jag hoppats på ett svar som åtminstone antytt en vilja att ta itu med de problem som nu hotar jobben för många människor i sulfidmalmsgruvorna. Långsiktigt hotas också underlaget för smältverket i Rönnskär. Dessa hot hade kunnat undanröjas om Bolidenbolaget ställts under samhällelig kontroll. Ändrade ägarförhållanden hade gjort det möjligt att satsa på ny teknik, att tackla problemen kring gruvavfallet och att inleda arbetet med en mera långsiktig gruvoch smältverkspolitik. Boliden skall alltså lugnt kunna fortsätta att sparka folk från de gruvor som ibland utgör enda möjligheten till ett jobb. Industriministern ger inget besked om vad som skall ske med Viscaria. Sammanfattningsvis tolkar jag industriministerns svar på ett sådant sätt att ett kortsiktigt vinsttänkande skall få styra de fortsatta händelserna inom denna näring också framöver. Detta kan leda till att flera gruvor utsätts för den form av rovbrytning som kallas rikmalmsuttag. Ser inte industriministern vart detta leder? Vilka alternativa insatser planerar regeringen inför en störtsjö av strukturomvandlingar som nu är varslade inom Norrbotten och Västerbotten? Till vilka nya arbetsplatser och vilka utvecklingsområden skall de som sparkas ut från sina arbeten egentligen flytta? Det finns en rad skäl till att använda löntagarfondernas medel på ett mera offensivt sätt. Ett sätt vore en finansiering av det s.k. Mittnordenprojektet. Ett annat sätt vore att inleda vissa utvecklingsprojekt kring de arbetsplatser som hotas. Man kan tänka sig vissa pilotstudier om tillämpad bioteknik i gruvnäringen, utnyttjande av högkvalitativa kvartser och fullutnyttjande av malminnehållet i dessa gruvor. Ytterligare ett uppslag som kunde prövas är att man åtgärdar gamla gruvavfallsområden, så att skadorna i omgivande natur minimerades. Viktigast av allt vore emellertid om de som arbetar på dessa arbetsplatser kunde få ett rakt svar från industriministern: Ni garanteras nya jobb i er hemort om ni avskedas. Vi garanterar att samma antal människor som nu jobbar i de här gruvanläggningarna också fortsättningsvis kan bo kvar och få meningsfyllda arbeten även om gruvorna läggs ner. Är industriministern beredd att ge sådana garantier? Jag skulle vilja ställa ytterligare några frågor. Anser industriministern att Mittnordenprojektet är viktigt eller ej? Anser industriministern, när det gäller framtidsstrategin för gruvnäringen, att utvecklandet, av biotekniken är en viktig fråga, och kan regeringen tänka sig nationella insatser för att initiera en utveckling utöver den forskning som bedrivs i Umeå? Anser industriministern att rikmalmsbrytning ingår som en del i en långsiktig mineralpolitik?

Prot. 1986/87:22 Herr talman! Som jag redan har sagt i mitt svar anser jag inte att ett 10 november 1986 förstatligande av Boliden skulle innebära en lösning på de problem som o : nå E ES SS i ST = : : m gruvindustrin i gruvindustrin står inför i dag. Min uppfattning är att Sveriges gruvindustri Nörrbötten ock Väster. bör ha inslag av såväl statligt som privat ägande. boten Löntagarfondernas styrelser och fjärde AP-fondens styrelse beslutar självständigt hur de vill ha det. De får själva fatta sina beslut om huruvida de önskar gå in med ägarkapital i gruvföretagen. Detta kan jag inte svara på i Sveriges riksdag, det ankommer på styrelserna. Jag återkommer gärna till statens roll i mineralpolitiken, eftersom det är . utgångspunkten för Paul Lestanders interpellation. Även om det blir fråga om en del upprepningar, vill jag göra detta även i den här debatten för att ge | Paul Lestander möjlighet att kommentera vad jag har sagt på denna punkt. Jag menar att staten genom satsningar inom ramen för mineralpolitiken kan skapa förutsättningar för en livskraftig mineralindustri och även underlätta industrins egen utveckling. Samhället kan alltså göra grundsatsningar, dvs. infrastrukturella satsningar. Det är i handels-, industrioch sysselsättningspolitisk bemärkelse viktigt att våra inhemska råvarutillgångar kan utvinnas till konkurrenskraftiga priser. Detta var utgångspunkten för den socialdemokratiska regeringen när den lade fram det särskilda gruvprogrammet på 300 milj.kr. Vi ansåg att de borgerliga regeringarna hade misskött gruvpolitiken katastrofalt, vilket hade drabbat bl.a. Västerbotten mycket hårt. Det här förutsätter dock att vi har tillräckliga volymer av olika mineral som är utvinningsbara, både tekniskt och ekonomiskt, och som uppfyller kraven i vad gäller miljöskydd. Staten satsar därför på en rad avgörande områden inom mineralsektorn, främst när det gäller prospektering, geologisk kartering men även beträffande forskning och utveckling. Ibland ägnar man sig åt att undervärdera dessa statliga insatser. Det tycker jag att man inte skall göra, för insatserna är omfattande. På prospekteringsområdet svarar nämnden för statens gruvegendom, NSG, för den statliga prospekteringen. Genom nämnden verkar staten också för att stimulera och effektivisera övrig prospektering i landet. I debatterna här i dag har jag framhållit att prospektering och gruvindustri är en ekonomiskt riskfylld men ändå långsiktig verksamhet. NSG:s prospektering har en långsiktig inriktning och kompletterar därmed gruvoch mineralindustrins satsningar. Nämnden projekterade för det gångna budgetåret 1985/86 för närmare 52 milj.kr. av egna anslagsmedel, och därtill kom de pengar som erhölls av medlen för det särskilda gruvprogrammet. Staten deltar också i det praktiska projekteringsarbetet genom det statligt ägda SGAB. När det gäller den grundläggande geologiska karteringen driver staten denna verksamhet genom Sveriges geologiska undersökning, SGU. SGU:s årliga anslag uppgår till 69 milj.kr. och finansierar bl.a. upprättande av s.k. baskartor som underlag för malmletning. Den sista punkten gäller teknisk forskning och utveckling. För att kunna möta konkurrensen på världsmarknaden måste den tekniska nivån på den svenska gruvoch mineralindustrin vara hög. Jag menar att det med hög kompetens även ges goda möjligheter till teknikexport. Jag vill därmed 59 betona att jag fäster stor vikt vid den forskning som bedrivs inom mineralområdet. Det långsiktiga forskningsoch utvecklingsarbetet bedrivs främst vid universitet och högskolor men också vid kollektiva fou-organ. Här spelar också styrelsen för teknisk utveckling, STU, en viktig roll. Resursmässigt uppgår den totala satsningen på forskning och utveckling i landet till omkring 150 milj.kr. om året. Staten svarar för cirka hälften. Det är alltså fråga om en kraftig satsning. Paul Lestander ställde slutligen en fråga till mig om hur jag såg på Mittnordenprojektet. Det är klart att jag ser positivt på detta. Jag ser positivt på alla sådana projekt som kan föra Norden ytterligare samman och där man kan samarbeta i olika frågor, exempelvis beträffande industrioch näringspolitik. Men jag bedömer i dag att kostnaden för detta projekt är så pass hög att jag ser det som orealistiskt att ta fram de pengar som behövs för att förverkliga projektet.

Herr talman! Nej, industriministern, jag har inte sysslat med att vare sig undervärdera eller skriva upp de svenska insatserna i de här avseendena. Men industriministern utelämnade mina frågor om den biotekniska utvecklingen — frågan om staten var positivt inställd till att gå in och satsa på ett pilotprojekt om bioteknik. Det kanske berodde på industriministerns brist på tid eller på att frågan inte uppfattades. Jag skall därför upprepa den. Dessutom ställde jag en fråga om rikmalmsbrytning, som är en form av brytning där man bryter ut endast de rika partierna i en gruva. Man förändrar därmed också malmbasen, eftersom man bryter ut de aktuella partierna snabbt. Hela den här verksamheten med rikmalmsbrytning innebär att man avskedar en mängd människor och hotar att lägga ned en hel del gruvor. Det är inte en långsiktig del av mineralpolitiken. Bolidens verksamhet i vårt land är mycket raskt på väg utför, genom det sätt på vilket man bryter och det faktum att man sålt vissa delar av substansen i företaget. Det är alltså kortsiktiga vinstintressen som driver Boliden. Det hade naturligtvis — men här är det fråga om skilda uppfattningar — enligt min åsikt varit mycket bättre om man bestämt sig för att nationalisera Bolidenbolaget. Våra olika åsikter är säkerligen grundmurade, och jag gör inga anspråk på att vilja omvända industriministern, även om jag skulle ha god lust.
Herr talman! Jag avsåg absolut inte Paul Lestander när jag sade att somliga förringar statens insatser inom gruvoch mineralpolitiken. Tvärtom vill jag gärna säga att jag möter Paul Lestander med glädje i riksdagens debatter, därför att han alltid använder korrekta uppgifter och fakta. Beträffande hans fråga om insatser på det biotekniska området vill jag tillägga: Regeringen har lämnat särskilt stöd till Uminova och till förstärkt forskning och utveckling på det biotekniska området i Umeå. Inom de satsningar som STU, styrelsen för teknisk utveckling, gör finns också satsningar på biokemi.

Herr talman! Per Arne Aglert och Maria Leissner har i interpellationer ställt frågor till mig om Sveriges möjligheter att ta emot fler flyktingar, om vad jag avser att göra för att förbättra dessas möjligheter samt om handläggningen av asylärenden. Bengt Westerberg och Alexander Chrisopoulos har i var sin interpellation till statsministern frågat vilka internationella initiativ regeringen ämnar ta för att bidra till lösningar på flyktingproblemen. Dessa interpellationer har överlämnats till mig. Jag skall besvara de fyra interpellationerna i ett sammanhang och börjar med Per Arne Aglerts frågor. Flyktingrörelser avspeglar händelser i vår omvärld. Människor tvingas på flykt genom att de utsätts för förtryck eller andra svåra lidanden i sitt hemland. Det är därför naturligt att omfattningen av flyktinginvandringen varierar från tid till annan. Under åren 1984 och 1985 ökade antalet asylsökande i Sverige kraftigt jämfört med tidigare år. Medan antalet asylsökande 1980-1983 var mellan 3 000 och 5 000 per år kom 1984 ca 11 000 och år 1985 ca 14 000. Under första halvåret 1986 skedde en viss minskning. Drygt 4 000 personer sökte asyl i Sverige under denna period. Under sommaren och hösten har emellertid antalet asylsökande ökat kraftigt. T.o.m. oktober i år har det kommit ca 11 000 asylsökande. De personer som kommer till vår gräns och är i behov av skydd här på grund av politisk förföljelse eller liknande förhållanden skall enligt flyktingkonventionen och svensk lagstiftning beredas en fristad här. Någon ändring av dessa regler är inte aktuell. De senaste årens utveckling har också visat att det på kort tid har gått att ta emot betydligt flera flyktingar och asylsökande än tidigare. Såväl invandrarverket som kommunerna har gjort stora insatser för detta. Erfarenheterna visar att det finns nödvändig flexibilitet i flyktingmottagningen. Därför finns förutsättningar för att vid behov ta emot ännu flera flyktingar. En viktig förutsättning för att vi skall kunna ge flyktingar ett bra mottagande är att det finns en stark folklig opinion för stöd till flyktingar. De svenska folkrörelserna har på olika sätt visat att det finns ett stort engagemang i flyktingfrågor. Kampanjen Flykting 86 är ett utmärkt exempel på detta. Det är utomordentligt viktigt att vi kan behålla det breda stöd som finns för en human flyktingpolitik och att vi kan tränga tillbaka alla tendenser till främlingsfientlighet. Riksdagen har för innevarande budgetår på regeringens förslag beviljat särskilda medel för opinionsbildande verksamhet i invandraroch flyktingfrågor. Dessa medel har använts till bl.a. en större folkrörelsekonferens om hur vi kan öka gemenskapen mellan svenskar och invandrare och till informationsverksamhet i kommuner som tidigare inte har tagit emot flyktingar. Liknande åtgärder kommer sannolikt att behövas även under nästa budgetår. En annan viktig förutsättning för att den svenska flyktingpolitiken skall kunna genomföras är att kommunerna solidariskt tar emot flyktingar. Mer än 200 kommuner har i år träffat överenskommelse med invandrarverket om flyktingmottagande. Det visar att det finns ett starkt engagemang hos kommunerna i denna fråga. Breda och aktiva kommunala insatser är en förutsättning för att vi också framöver skall kunna ta hand om flyktingarna på ett bra sätt. Det är därför nödvändigt att vi inom samtliga politiska partier också på den kommunala nivån tar vårt ansvar för den flyktingpolitik som riksdagen har fastslagit. För att mottagningen av asylsökande skall fungera väl krävs det också att resurserna för att handlägga asylärenden snabbt kan anpassas till de ökade krav som ställs när antalet asylsökande går upp. Inom regeringskansliet övervägs för närvarande hur resurserna skall kunna anpassas snabbare och smidigare än hittills. Polisens resurser för asylutredningar har nyligen förstärkts kraftigt. Jag övergår nu till att besvara Maria Leissners frågor. Regeringens samtal med DDR under 1985 har granskats av såväl konstitutionsutskottet som socialförsäkringsutskottet. En fullständig redogörelse lämnades då. Ingetdera utskottet fann anledning att kritisera regeringens agerande. Jag utgår från att Maria Leissner tagit del av de aktuella utskottsbetänkandena. Här vill jag bara i korthet åter understryka att det inte finns någon överenskommelse med DDR. Regeringen har inte informerat vare sig DDR eller något annat land om att begränsningar skulle råda i fråga om asylrätten. Några inskränkningar i asylrätten har inte gjorts och planeras inte heller. En asylsökande som kommer till den svenska gränsen får sin asylansökan prövad i Sverige enligt svensk lag. Jag vill vidare slå fast att varje asylansökan prövas individuellt. Generella beslut för hela grupper asylsökande tas inte i vare sig positiv eller negativ riktning. Detta hindrar emellertid inte att vissa bedömningar kan få betydelse i mer än ett ärende. Detta illustreras klart just när det gäller medlemmar av Ahmadiyyasekten i Pakistan. Regeringen gjorde vid prövning av några enskilda fall bedömningen att enbart det förhållandet att en person är medlem av sekten inte medför att sådana omständigheter föreligger som avses i 3 eller 6 § utlänningslagen . Den som åberopar enbart denna tillhörighet som skäl för att få stanna i Sverige beviljas för närvarande inte uppehållstillstånd. Varje ansökan prövas ändå individuellt för att utröna om det finns andra skäl för att bevilja asyl. Beträffande medborgare i Bangladesh vill jag framhålla att även dessa ärenden naturligtvis prövas individuellt och med stor noggrannhet. Jag kan upplysa om att mycket ingående undersökningar ofta sker vid vår ambassad i Dhaka. Jag övergår nu till de interpellationer som Bengt Westerberg och Alexander Chrisopoulos har ställt till statsministern och som överlämnats till mig. Ansvaret för världens flyktingar åvilar hela världssamfundet. Vi står inför problem som endast genom internationella förhandlingar kan få varaktiga lösningar. Som redovisats för riksdagen i olika sammanhang — senast i en skrivelse om flyktingpolitiken i mars 1986 — deltar Sverige aktivt i detta internationella arbete. Efter sonderingar med bl.a. UNHCR, FN:s flyktingkommissarie, inbjöd Sverige i november 1985 de viktigaste mottagarländerna i Europa till konsultationer för att diskutera hur man i ordnade former skall söka lösa de nya problemen. Mötet, som hölls i Stockholm och där även FN:s flyktingkommissarie själv var närvarande, har sedermera följts upp av nya konsultationer i Haag i maj i år och i särskilda expertmöten under sommaren i år. Verksamheten fortsätter. I samband med UNHCR:s möte i oktober i år föreslog flyktingkommissarien att särskilda samtal på politisk nivå skulle äga rum med bl.a. de länder som deltog i mötena i Stockholm och Haag. Sverige stödde aktivt flyktingkommissariens initiativ. Den svenska regeringen arbetar nu för att dialogen mellan de berörda länderna snabbt skall komma till stånd. Diskussioner om flyktingsituationen i Europa förs även inom ramen för Europarådet samt inom EG. På västtyskt förslag extrainkallades Europarådets expertgrupp i flyktingfrågor, där Sverige innehar ordförandeskapet, till ett möte i slutet av oktober 1986. Vid mötet fördes ingående diskussioner om vilka praktiska åtgärder som kan vidtas och hur det mellanstatliga samarbetet kan förstärkas. Vad gäller Chrisopoulos påstående om att EG-länderna generellt skulle ha infört krav på visum är det felaktigt. Flyktingfrågorna diskuteras även för närvarande i Förenta nationernas tredje utskott. Det är självklart att vi i dess olika fora håller nära kontakt med övriga nordiska länder. Jag kommer för övrigt i morgon att träffa mina nordiska kolleger vid ett möte i Helsingör för att med dem diskutera flyktingfrågorna och vilka ytterligare åtgärder vi i Norden gemensamt kan vidta på flyktingpo litikens område. Den svenska regeringen är således ytterst aktiv i det å Fru talman! Låt mig avsluta med att konstatera att jag delar den oro som interpellanterna gett uttryck för i fråga om flyktingsituationen i Europa. Sverige kommer även i fortsättningen att ta sin del av ansvaret för att hjälpa flyktingar i nöd varhelst de befinner sig. I detta arbete är det för regeringen en oerhörd tillgång att kunna påräkna stöd från de politiska partierna i riksdagen, organisationer och enskilda. Detta stöd ger oss styrka också i vårt internationella samarbete.

Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern så mycket för svaret. Jag skall inskränka mig till att kommentera den del av svaret som berör den interpellation som jag har ställt till statsministern. Invandrarministerns svar är ju i huvudsak en redogörelse för de internationella fora som diskuterar flyktingfrågorna, och jag är naturligtvis medveten om de diskussioner som pågår och som invandrarministern refererar till. Det som oroar mig och många andra — tydligen också invandrarministern — är att dessa diskussioner hittills har gett så blygsamt resultat. Alla talar om behovet av samordnad flyktingpolitik, men mycket litet händer — tvärtom agerar varje land för sig. Som jag redovisat i min interpellation är bilden av en enorm flyktingström till Västeuropa starkt överdriven. De största flyktingproblemen finns i några av världens allra fattigaste länder — inte i vår del av världen. I fjol var det ungefär 165 000 människor som sökte asyli Västeuropa. Av dem kom knappt en tiondel till Sverige. Av invandrarministerns svar att döma tycks antalet asylsökande i Sverige i år bli av ungefär samma omfattning. Det som har hänt är alltså inte att strömmen av asylsökande har vuxit över alla bräddar. I stället har fler och fler västeuropeiska stater skärpt såväl lagar som praxis. Det har inneburit att portarna till dessa stater har stängts effektivt. De asylsökande som har sökt sig till Västeuropa har därför i växande utsträckning varit hänvisade till de stater som ännu inte helt har stängt dörren. Det har under det senaste året t.ex. gällt Västtyskland, Danmark och Sverige. Den här utvecklingen i Västeuropa är oroväckande. Det som pågår har karakteriserats som något av en kapprustning mot flyktingar, och det ligger mycket i den karakteristiken. I uppenbar strid mot Genévekonventionen söker staterna införa regler som gör det omöjligt för en asylsökande att över huvud taget ta sig in i ett land för att där i enlighet med Genå&vekonventionen söka asyl och under rättsligt godtagbara former få sin ansökan prövad. Redan i Gen&vekonventionens inledning förklaras ”att beviljandet av asyl kan medföra en utomordentligt tung börda för vissa länder och att en tillfredsställande lösning av hithörande problem, vilkas internationella räckvidd och natur erkänts av Förenta nationerna, därför icke kan uppnås utan internationellt samarbete”. Vad vi de senaste åren har bevittnat i Europa är emellertid motsatsen, dvs. hur samarbetet mellan staterna successivt har brutit samman och hur varje stat nu i möjligaste mån söker skyffla över problemen på sina grannstater. Det var mot denna bakgrund, fru talman, som jag ställde min interpellation till statsministern. Jag ville veta vilka planer han i egenskap av regeringschef har för att få till stånd konstruktiva förhandlingar mellan de europeiska regeringarna om flyktingfrågorna. Jag beklagar att han inte har tyckt att saken är av sådan vikt att han personligen besvarat min fråga. Låt mig, fru talman, mycket kort nämna vad vi från folkpartiets sida har gjort i våra kontakter med andra europeiska partier. Vid liberala internationalens kongress i Hamburg i början av oktober diskuterades dessa frågor, på initiativ bl.a. från vår sida. I internationalen finns det liberala partier från praktiskt taget alla västeuropeiska stater. På vårt förslag uttalade sig kongressen mot alla försök av regeringar att begränsa asylsökandes möjligheter att ta sig till stater som erkänt Gen&vekonventionen. Kongressen krävde vidare att de regeringar som är medlemmar av Europarådet når en överenskommelse om generös och likvärdig behandling och mottagande av flyktingar och asylsökande i hela Västeuropa på basis av ömsesidigt stöd. Det är hög tid, fru talman, att flyktingfrågorna förs upp på hög nivå, och med det menar jag regeringschefsnivå — att Sveriges statsminister tar upp dessa frågor med sina kolleger i andra västeuropeiska stater. Till sist får jag kanske ändå fråga invandrarministern om han känner till vilka planer statsministern har, när statsministern själv nu inte vill redogöra för de planerna.

Fru talman! Eftersom Per Arne Aglert inte kan ta emot svaret på sin interpellation i dag, kommer jag att göra det i hans ställe. Jag vill därför tacka invandrarministern för svaret på bägge interpellationerna. Och jag tackar särskilt för att invandrarministern slagit fast att Sverige har klarat av att ta emot fler flyktingar än tidigare, och att det finns förutsättningar för att vid behov ta emot ännu fler flyktingar. Det är oerhört viktigt att det svenska flyktingmottagandet anpassar sig efter hur många människor som tvingas söka asyl här — inte tvärtom, att antalet spontanflyktingar på olika sätt regleras för att passa in i vår byråkratiska apparat. Tyvärr har det ibland verkat som om den senare uppfattningen haft stöd hos regering och myndigheter. Ingen dementi har gjorts med anledning av uppgifterna i pressen om att Sverige vid förhandlingarna med DDR sagt att man enbart kunde ta emot ett visst antal spontanflyktingar varje år. Generaldirektören för invandrarverket har också gjort uttalanden som kunde tydas så, att Sverige av administrativa eller andra skäl inte har plats för mera än ett visst antal flyktingar varje år. Om så är fallet, är det ett mycket allvarligt brott mot de lagar som i enighet antagits av riksdagen. Därför efterlyser jag fortfarande en dementi av invandrarministern om det påstådda inofficiella flyktingtaket. En tystnad på det området från invandrarministern är snarare ägnad att förstärka misstankarna än tvärtom. Jag välkomnar invandrarministerns besked om att man i regeringskansliet har börjat fundera på hur invandrarverket kan få hjälp, så att handläggningen av ärendena kan bli bättre och snabbare. Det vore naturligtvis orimligt att inte på något sätt förstärka invandrarverkets resurser i takt med att antalet asylsökande ökar. När det gäller min egen interpellation om rättssäkerheten för flyktingar vill jag till att börja med kommentera det som gäller DDR-överenskommelsen. Invandrarministern säger först att det inte rör sig om någon överenskommelse. Men enligt konstitutionsutskottet har överläggningar ägt rum som har lett till resultat och som har fått en följd. Det är självfallet en överenskommelse som har gett det här resultatet. Om jag inte minns fel kallade också departementet självt detta för en överenskommelse i sitt första pressmeddelande för snart ett år sedan. Rent juridiskt är en överenskommelse precis detsamma som ett avtal, vare sig den är muntlig eller skriftlig. Denna sak har ju debatterats tidigare här i kammaren. Orsaken till min interpellation just nu är vissa upplysningar som jag har tagit del av vid samtal med representanter för DDR:s regering i somras. Då framkom den häpnadsväckande upplysningen att DDR som motprestation för att hindra flyktingtrafiken till Sverige krävde ett klargörande från Sverige till de berörda länderna om att begränsningar nu rådde i fråga om asyl. Detta krav lär Sverige enligt DDR också ha uppfyllt. Vidare berättade man att den svenska motiveringen för överläggningarna var att Sverige inte ansåg sig klara av en okontrollerad flyktingström, något som ytterligare understryker spekulationerna om ett inofficiellt flyktingtak. Invandrarminstern säger i sitt svar att man inte har efterkommit de krav som man från DDR:s sida säger sig ha ställt på Sverige för att kunna stoppa genomresan för asylsökande till Sverige. Då invandrarministern samtidigt säger att det inte finns någon överens 10 november 1986 kommelse med DDR, tillåter jag mig att tvivla även på hans övriga uppgifter i affären. Dessutom hänvisas till konstitutionsutskottets betänkande om DDR-överenskommelsen i våras. Det är litet oförsiktigt att ta det till intäkt för ett försvar av regeringen. T. o. m. majoriteten i konstitutionsutskottet är så störd av vad som har framkommit att man i betänkandet säger: Det skulle visserligen inte utan fog kunna hävdas att den gängse inställningen i asylfrågan har rubbats. Man beklagar sig också över att asylsökande nu tvingas söka andra vägar till Sverige. Den bild som avtecknar sig när det gäller den här överenskommelsen — denna skamfläck i svensk flyktingpolitik — är att regeringen sökt hindra asylsökande från att nå fram till Sveriges gräns genom att medvetet kräva visum av icke visumpliktiga asylsökande. Därför vore det intressant att höra om invandrarministern anser att det finns något fall där regeringen menar att en asylsökande vid den svenska gränsen måste ha visum för att lägga fram sin ansökan om asyl. Om det inte finns något sådant fall, rycks hela grunden undan för överenskommelsen — eller överläggningarna — med DDR. Den andra delen av min interpellation gäller generell resp. individuell prövning av asylansökan. Jag har erfarit att många asylsökande upplever att deras ansökan har blivit bedömd mera med avseende på den allmänna bedömningen av ett visst land än på arten av förföljelse av individen. Särskilt synes detta ha gällt statslösa kurder, medlemmar av den s.k. Ahmadiyyasekten, medborgare från Bangladesh, Libanon, Peru och Uganda. Det finns en stor risk att regeringen, bl.a. genom oförsiktiga uttalanden, styr handläggningen, så att poliser regelmässigt vid gränsen avvisar asylsökande med motiveringen att de tillhör någon av de nämnda grupperna. Detta har skett i flera fall. Jag hoppas därför att invandrarministern tar sig tid att studera de fall där det faktiskt har förekommit att bedömningen har baserats på en generell bedömning av situationen i ett visst land snarare än på en individuell prövning av fallet. Jag är övertygad om att det här krävs inte enbart åtgärder utan också — och kanske framför allt — ett klart uttalande från invandrarministerns sida om hur praxis skall utformas.

Fru talman! Jag tackar den nye invandrarministern för svaret. Av svaret att döma tänker han inte bryta mot den tradition som hittills har präglat de flyktingpolitiska debatterna. Regeringen försvarar den förda flyktingpolitiken och faller in i välvilja och ibland i översvallande deklarationer, för att dölja en verklighet som ter sig helt annorlunda. Verkligheten är i dag den att regeringen trots uttalad välvilja, trots tidigare deklarationer om det nödvändiga i att ta initiativ och hitta internationella lösningar på det europeiska flyktingproblemet, tar prejudicerande och vägledande initiativ åt det motsatta hållet. Det är sådana initiativ som överenskommelsen mellan Sverige och DDR om visumtvång, som klart sätter Gendveöverenskommelsen ur spel och i praktiken åstadkommer en reglerad flyktinginvandring. Det är sådana initiativ som snabbt följs av andra länder, exempelvis Danmark och Västtyskland, som innebär att flyktingin vandringen till Europa stoppas nästan helt, om man utgår från att drygt 50 96 av alla flyktingar som kommer till Europa kommer via DDR. Det allmänna införandet av visumtvång också för flyktingar, som Sverige aktivt bidragit till, innebär att en internationell lösning på flyktingproblemet nu är mera avlägsen än någonsin. Trycket från flyktinginvandringen, som skulle kunna tvinga regeringarna till internationella överenskommelser, har nämligen upphört eller starkt reducerats. Det har varit det allra största initiativ som Sverige har tagit på flyktingpolitikens område. Det har inte syftat till att lösa flyktingproblemet i Europa utan till att stoppa flyktingtillströmningen till de europeiska länderna. De internationella initiativ som invandrarministern redovisar i sitt svar, ofta på tjänstemannanivå, är mest avsedda att upprätthålla skenet. Nödvändiga ingredienser är en dubbelbottnad och ”dubbelmoralisk” politik, som regeringen tydligen tänker fortsätta att använda. Därför säger regeringen å ena sidan, som invandrarministern gör i sitt svar, att de ”personer som kommer till vår gräns och är i behov av skydd här på grund av politisk förföljelse eller liknande förhållanden skall enligt flyktingkommissionen och svensk lagstiftning beredas en fristad här”. Å andra sidan ser regeringen till att aktivt och framgångsrikt hindra samma personer att nå svenska gränsen för att söka den politiska asyl som de är berättigade till. Invandrarministern säger på ett annat ställe i sitt svar: ”Regeringen har inte informerat vare sig DDR eller något annat land om att begränsningar skulle råda ifråga om asylrätten. Några inskränkningar i asylrätten har inte gjorts och planeras inte heller. En asylsökande som kommer till den svenska gränsen får sin asylansökan prövad i Sverige enligt svensk lag.” Ja, jag tackar för det! Inskränkningarna i asylrätten enligt svensk lag förverkligas i dag inte av de svenska myndigheterna, men väl av DDR:s myndigheter. Där har Sverige överlastat ansvaret för asylprövningen, och därför kan vi upprätthålla skenet. Samtidigt innebär den förda politiken att Gené&vekonventionen helt har satts ur spel och att vi i verkligheten har en reglerad spontan flyktinginvandring. Vpk anser att det i längden inte går att föra en sådan politik. Det går inte att upprätthålla den dubbelmoral som regeringen i dag uppvisar med sin politik. Det vi ansåg nödvändigt var att regeringen på regeringsnivå skulle kunna ta initiativ så att också länderna i Europa solidariskt skulle bidra till att lösa det stora och växande flyktingproblemet i världen. Sådana initiativ är förenliga med den svenska humana och generösa flyktingpolitiken, inte initiativ åt motsatta hållet. Om den här politiken fortsätter kommer förtroendet för den svenska lagstiftande församlingen att urholkas.

Fru talman! Flyktingfrågorna är ytterst komplicerade. Sverige har en ambition att alla som känner sig hotade och söker en fristad här i landet i princip kan få det. Ändå måste deras sak prövas. Samtidigt har Sverige en ambition att alla som har fått stanna i landet skall ha en med landets befolkning likvärdig ställning — i alla fall så långt det är möjligt. Det är svårt att kombinera dessa mål, men vi anstränger oss för att nå båda de mål som för många andra flyktingmottagande länder säkert inte är möjliga, inte ens i teorin. Sverige kan säkert göra mera för att hjälpa befolkningsgrupper som är i nöd, men det betyder inte alltid att man tar emot flera flyktingar eller försöker lösa världens flyktingproblem inom sina egna gränser. Anledningen till att jag har begärt ordet i dag, fru talman, är att jag reagerade på fråga nr 3 i Per Arne Aglerts interpellation. Den handlar om att förbättra klimatet för flyktingar och invandrare här i landet. Under helgen har jag roat mig— ja, egentligen inte roat utan förargat mig — med att lyssna på ett närradioprogram som Skånepartiet hade häromdagen. I detta program återkom alla ingredienser i ett hatprogram gentemot invandrarna. Man gjorde antydningar i fråga om sådant som har hänt i samhället, brott som våldtäkter osv. För att göra även djurvännerna arga berättade man att flyktingar äter upp igelkottar och andra fredligt sinnade djur. Man piskade upp klimatet så att vanliga svenskar till slut säkert trodde att de befinner sig i minoritet i Malmötrakten. Om dessa program inte är ”hets mot folkgrupp” förstår jag inte vilka program som kan vara det. Man skyr inga medel i hatkampanjen. T. o. m. Olof Palme användes på olika lämpliga sätt i arsenalen emot invandrare och flyktingar. När en svenska försökte tala positivt om invandrarna avslutade Skånepartiets representant sitt program med orden att invandrarföreningar ändå skulle försöka hindra våldtäktsbrott, som man antydde utförs endast av invandrare. Fru talman! Min fråga riktar jag till folkpartiet och speciellt till de folkpartister som har agerat och kommer att agera här i dag. Ni ger råd och anvisningar till regeringen om flyktingpolitiken. Ni kritiserar i hårda ordalag regeringen och drar ofta paralleller till främlingsförakt osv. Vad gör folkpartiet åt folkpartister i Malmö som samarbetar med halvrasistiska och halvfascistiska element? Hur kan ni tolerera hetskampanjer av Skånepartiet, ett parti som ni indirekt har hjälpt med skattebetalarnas pengar? Gör något åt invandraroch flyktingklimatet i Malmötrakten! Ta avstånd från Skånepartiet, annars är ni inte trovärdiga i ert handlande!